Herr talman! Det har redan sagts bra saker av de två föregående talarna. Det är ju ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Jag börjar därför med att yrka bifall till hemställan i betänkandet. Konflikten mellan landet Israel och det palestinska folket är mycket svår och omfattande. Det är två folk och två kulturer och egentligen bara en bit land det handlar om. Det palestinska folket har det inte lätt i dag. De lever sitt liv som en undertryckt folkgrupp på en plats som skulle ha kunnat vara deras eget land. Det är ett land som segrarna, stormakterna och efterkrigstidens Europa reserverade för ett annat folk, det judiska folket, mot vilket det begåtts ohyggliga oförrätter under andra världskriget. Det vet vi alla om. Efter krigets slut försökte omvärlden gottgöra en oförrätt mot en folkgrupp genom att begå en ny. I dag har den israeliska staten existerat i ungefär 50 år. Den har agerat som verkställare av den oförrätt som stormakterna har instiftat. Det är en roll som det israeliska folket egentligen inte är betjänt av att spela, och säkert inte heller vill spela - rollen som förtryckare av ockuperat område med krigets spelregler. Demokrati och förståelse, tolerans och medkänsla kräver en grundläggande trygghet. Det är därför av speciell vikt att palestinierna i de ockuperade områdena på Västbanken och i Gaza får ekonomisk och politisk hjälp att bygga sitt samhälle. Där finns i dag små möjligheter till arbete, undervisning, sjukvård och andra grundläggande rättigheter. Det språk som barnen lär sig kommer från en otrygg och konfliktfull verklighet full av våldsdåd i vilka de inte sällan själva deltar. Vi ser i Sverige i dag vad nedmonteringen av den offentliga sektorn har lett till vad gäller social trygghet, ökat våld och missbruk bland ungdomar. Föreställ er barnen på Västbanken och i Gaza och hur deras förebilder och verklighet ser ut! I den här konflikten finns inga vinnare. Fredsdiskussionerna mellan PLO och Israel förs på en nivå som ligger långt bort från det vanliga folket som består av tusentals olika viljor i båda lägren. Det finns många inom fredsrörelsen som jobbar hårt för att skapa kontaktytor mellan de olika folken. De betonar att de alla är människor som egentligen bara vill leva i fred med varandra. Men på båda sidor finns också fundamentalisterna. Vi får inte låta dessa fundamentalister ta överhanden och dra upp spelreglerna i fredsprocessen. Det krävs att vi ger människor som lever i de ockuperade områdena en chans att få grundläggande behov tillgodosedda. De behöver trygghet för att kunna gå vidare i byggandet av sitt land med Israel och det judiska folket som grannar. Efter nära 50 år av staten Israels existens finns i dag en israelisk nationell och kulturell identitet, precis som det finns en palestinsk nationell och kulturell identitet. Båda har rätt att leva vidare och utvecklas. Allt fler israeler inser detta, och jag tror att allt fler palestinier kommer att inse detta om deras levnadsvillkor förbättras. Palestiniernas krav på en egen stat och ett eget territorium där de fritt kan utveckla sina institutioner på ett sätt som stämmer överens med den egna identiteten är rättmätigt och självklart, lika rättmätigt och självklart som strävandet att dessa folk i framtiden kan leva i fred med varandra. Det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet, och Vänsterpartiet instämmer i den politik som dragits upp av regeringen och utskottet. Men vi har blivit oroade av några signaler som nyligen kommit, nämligen att man kommer att spara ytterligare på biståndet genom att ta av de s.k. reserver som finns. Om dessa signaler är riktiga känner vi att det är angeläget att peka på att snålheten då bedrar visheten. Varje begränsning av biståndet när det gäller Mellanöstern är i så fall ett direkt hot mot fredsprocessen. Det är ett hot mot palestiniernas möjligheter till drägliga levnadsvillkor och hopp om en egen stat och ett hot mot Israels existens. För människornas skull, de människor som bor i det här området, vill jag säga: Rör inte biståndet till fredsprocessen i Mellanöstern! Ta inte det från reserven! Jag hoppas verkligen att de signaler som vi fått inte stämmer. Jag vill passa på att kommentera vad de två tidigare talarna har sagt och instämma i några saker. Berndt Ekholm sade att fredsprocessen har hjälpt till att ena den totala inställningen i Sverige när det gäller den här konflikten. Jag tror att det stämmer. Det är mycket bra. Göran Lennmarker poängterade Israels betydelse och vikt när det gäller t.ex. de palestinska valen. Det är något som jag också tycker är sant.

Herr talman! Föregående talare har på ett utomordentligt sätt redogjort för ett enigt utskotts åsikter. Hanna Zetterberg har fört ner debatten på det vardagliga planet och den vardagliga levnadsnivån. Därför har jag tänkt förkorta det jag skulle säga eftersom mycket redan är sagt. Jag vill bara helt kort ta upp två viktiga och ständigt aktuella förutsättningar för fredsprocessens framgång. Båda har nämnts här tidigare. De är att inga nya bosättningar kommer till stånd på den ockuperade Västbanken och att avspärrningarna av de palestinska områdena från Israel och Jerusalem försvinner. Terrorgrupper och extremister från båda lägren är ett hot mot fredsprocessen. Här är behovet av stöd och insatser från FN, från engagerade medlemsländer och andra arbetsgrupper mycket stort. Arbetet med att skapa sysselsättning och arbetsmöjligheter för den palestinska befolkningen liksom att förbättra deras levnadsförhållanden är kanske det allra viktigaste vapnet mot terror, våldsdåd och propagandan från de fundamentalistiska grupper på båda sidor som är motståndare till fredssträvandena.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

Om inte processen avbryts av extremisters eller fundamentalisters verksamhet kan vi nu se början på den process som kan och bör leda till en situation som borde ha uppstått för länge sedan, redan när FN en gång beslöt att dela området i två stater. Nu kan vi få en judisk stat, Israel, och en palestinsk stat vid sidan av Israel, i fred med Israel och med normala relationer till denna stat, precis som Sverige och Danmark eller vilka andra länder som helst skall kunna ha normala relationer med varandra. Det handlar om normala relationer mellan två grannstater. Den naturliga konsekvensen av den process som nu pågår är att en palestinsk stat bildas. Det är också naturligt att det som förespråkas i några av de motioner som har väckts, nämligen FN-medlemskap och internationellt erkännande av den staten, omedelbart följer. Det som ägde rum under de 50 år som har lett fram till det som nu händer är en serier av tragedier och missade chanser både från palestinsk och israelisk sida. Under de ganska många år som gått sedan sexdagarskriget 1967 har Israel, säkerligen mot den stora folkmajoritetens önskan, hamnat i rollen som förtryckare av ett grannfolk. Därför kan man beskriva det som har skett som en befrielse både av Israel och av de palestinier som har levt och lever på de ockuperade områdena. Detta är naturligtvis ett av de mest avgörande och dramatiska förändringarna till det bättre som har skett i den internationella politiken under de senaste åren. Sambandet mellan fredsprocessen i Mellanöstern och andra stora internationella skeden, t.ex. Sovjetväldets sammanbrott, är ganska uppenbart. Att konstatera att ett sådant samband finns innebär inte att man på något sätt nedvärderar det som nu har skett. Det är naturligtvis av fundamental vikt att extremister, av vilket slag det vara må, inte får tillåtas bestämma de fortsatta spelreglerna och utvecklingen av processen. Det viktigaste är nu, som flera talare redan har markerat, att valen kan genomföras och att man därmed lägger grunden till en demokratisk infrastruktur. Biståndet får, som Hanna Zetterberg var inne på, inte beskäras. Om svenskt utvecklingsbistånd och bistånd till länder som råkat ut för katastrofer av olika slag någon gång har en alldeles speciell betydelse är det just i detta område. Ett svek från det internationella samfundet att ställa upp på det sätt som är nödvändigt kan få just de förödande konsekvenser som så många redan har varnat för. Jag vill avrunda med att konstatera att det långsiktiga målet inte får släppas ur sikte för de olika detaljfrågor som måste klaras av under resans gång. Det är såvitt jag kan se naturligt att frågan om huvudstad i de förmodligen två stater som så småningom uppstår bara kan lösas så att Jerusalem är huvudstad i båda, dvs. att Jerusalem alltså blir en helt öppen stad. Det är förvisso en unik lösning, men Jerusalem är en unik stad, och området i sig är unikt. Det är också naturligt att hålla fast vid den långsiktiga målsättningen.

Några Berlinmurar, vare sig de går genom Jerusalem, Sarajevo eller för den delen Berlin, vill vi inte se någonstans mer, utan det skall vara öppna gränser och ett normalt umgänge mellan likaberättigade grannfolk.

Herr talman! Samhällets skyldighet att stödja och hjälpa brottsoffren är minst lika viktig som skyldigheten att straffa och återanpassa gärningsmännen. Det har vi från Centerns håll hävdat i många år. Därför har vi också under den förra borgerliga regeringen satsat oerhört mycket på att stödja och hjälpa brottsoffren. Men det innebär inte att det som behövs göras är färdigåtgärdat. Här finns många fler åtgärder som måste sättas in. Vi har i flera centermotioner till årets riksdag utvecklat hur vi tycker att stödet och hjälpen till brottsoffren behöver förbättras. Vi betonar det brottsförebyggande arbetet, och då särskilt lokala brottsförebyggande planer. Vi menar att de behöver inrättas i varje kommun. Arbetet med dessa planer är också på gång i många kommuner, men det behöver stimuleras så att alla kommuner sätter igång med det. Vi tycker att det är oerhört viktigt att brottsoffrens situation är en del av dessa planer. Man skall påtala att det finns ett ekonomiskt ansvar att ta hand om brottsoffren. I motionen talar vi också om polisens roll, som är oerhört viktig. Det är oftast en polis som är den förste person som träffar brottsoffret. Brottsoffrets behov av tid och omsorg är oerhört viktigt vid denna första kontakt. Jag vill betona vikten av fortsatta utbildnings och fortbildningsinsatser för poliserna. Det skall finnas goda rutiner när det gäller att ta hand om offren. Brottsoffren behöver väldigt mycket information. Vi tycker det är viktigt att just informationen om vad brottsjourerna kan hjälpa till med utvecklas vidare. Brottsoffren skall informeras om vilket arbete brottsofferjourerna eller kvinnojourerna gör och vilka rättigheter som brottsoffren faktiskt har. Vi tycker att de brottsoffer som uttalar att de vill ha fortsatt kontakt med polisen verkligen skall få det och att polisen är aktiv i det kontaktskapande arbetet med offret. Varje polisdistrikt måste därför utarbeta rutiner för hur man tar hand om brottsoffer. Jag vet att det arbetet pågår på väldigt många håll. Jag har sett skriftligt material om rutiner från t.ex. Helsingborgs polisdistrikt som är mycket avancerat. Det finns också på fler håll i landet, och man kan få tips av varandra för att utveckla detta. Vi har fått veta att i de större städerna åker den ena polisbilen ut efter den andra, den ena veckan efter den andra, till samma adress utan att man känner till att det tidigare har varit utryckningar som t.ex. gällt våld i hemmet och familjevåld, dvs. våld mot kvinnor och barn. Vi tycker därför att det är viktigt att det finns ett förbättrat informationssystem som polisen kan använda sig av, ett datoriserat informationssystem. Vi tycker att ett sådant system bör införas, och vi anser inte att man måste avvakta utvärderingen av vilka stöd som skall ges till brottsoffren. Att det behövs ett sådant datoriserat informationssystem är något som riksdagen kan uttala sig om. Det utvecklar vi i reservation 5, som vi naturligtvis står bakom, liksom vi står bakom reservation 6, där vi betonar hur viktigt det är med snabb hantering av våldtäktsmål. Vi har beskrivit hur man i Kanada har lyckats få till stånd en modell där häktning, rättegång och straff sker i direkt följd. Det innebär att kvinnorna får ett mycket snabbare skydd när de har utsatts för våldtäkt. Man behöver inte fatta beslut om sen abort vid våldtäkt, och man följer upp eventuell graviditet vid anmälan och utredning av våldtäkt. Det behövs bättre rutiner. Det är alltid svårt att säga att polisen skall prioritera det ena området framför det andra. Det gäller även andra instanser inom de rättsvårdande myndigheterna. Man kan inte prioritera allting. Men vi har här pekat på hur bättre rutiner innebär ett bättre stöd, och vi tycker att detta är särskilt angeläget. När det sedan gäller insatser från åklagarhåll finns det också förslag om detta i centermotioner. Vi har här samma syn på frågan som när det gäller kontakten med polisen. Tycker det är viktigt med personliga sammanträden och möten mellan åklagaren och målsäganden på ett tidigt stadium, och det brukar också ske. Det gäller särskilt när målsägande har uttryckt önskemål om detta. Då skall det också ske. Det behövs speciellt vid grova brott. Det är många gånger väldigt besvärligt för målsäganden att utsättas för de förhör som sker i samband med rättegångar, och det kan kännas obehagligt. Går åklagaren igenom vad som är att förvänta är målsäganden mer förberedd, och då känns det inte så obehagligt vid själva rättegången i domstolen. Det är många målsägande som undrar varför ett mål aldrig ledde till åtal. De känner sig besvikna. De är övertygade om att det de har varit utsatta för är ett felaktigt beteende och att gärningsmannen borde ha fällts, och så sker det inte, kanske i brist på bevis. Det är då oerhört viktigt att åklagaren förklarar detta så att det skapas bättre förståelse för domslutet. Vi har i en annan motion utvecklat hur viktigt vi tycker det är att domstolarna tar väl hand om målsägande och vittnen i samband med rättegång. Det kan t.ex. vara att någon möter dem, visar till rätta, informerar, ser till att målsägande eller vittnen inte tvingas sitta i samma väntrum som gärningsmannen. Många domstolar är äldre byggnader. Det finns inte de utrymmen som skulle vara önskvärda. Men det går vanligtvis ändå att ordna detta praktiskt om man skapar rutiner för det. Det är det vi kräver i motionen. Det bör göras upp en handlingsplan för varenda domstol i Sverige för hur man bättre tar hand om vittnen, och detta borde vara varje domstols skyldighet. Sådana lokala handlingsplaner borde, som sagt, vara ett krav. Sedan bör man också påskynda ombyggnader av domstolsbyggnader så att man skall slippa att konfronteras med de åtalade. Dessa krav utvecklar vi i reservation 8. I reservation 4 talar vi om att vi tycker att jourerna bör få stöd. Såväl kvinnojourer som brottsofferjourer och även mansjourer utför ett väldigt värdefullt arbete. De utgör ett mycket viktigt stöd för dem som har utsatts för brott. Därför behöver dessa jourer byggas ut. Vi har satt som ett mål att det skall finnas minst en brottsofferjour i varje polisdistrikt. Dit har vi snart nått, men det beror på att antalet polisdistrikt faktiskt har minskat. Därför är det viktigt att betona att det skall finnas minst en brottsofferjour i varje polisdistrikt och minst en kvinnojour i varje kommun. Nu kan man se runt om i landet att de som arbetar i kvinnojourer börjar att litet grand tappa gnistan. De orkar inte med. Det finns kvinnojourer som läggs ned, och det är en mycket oroande utveckling. Vi måste alltså se till att stödja dem som jobbar i jourerna och att jourerna får ekonomiskt stöd. Kvinnojourerna får stöd från staten. Vi anser att också brottsofferjourerna skall få stöd från staten. I majoritetstexten utgår man ifrån att brottsofferjourerna kan få ett sådant stöd. Men det är alldeles för svagt skrivet. Det måste verkligen uttalas att jourerna skall ha stöd. Det svenska statliga stöd som nu ges är mycket litet i förhållande till vad t.ex. Norge ger till sina jourer. Nu kommer flera andra motionskrav som vi har rest att behandlas i en utvärdering som riksdagen kommer att kräva av regeringen, en utvärdering av de olika åtgärder som har vidtagits och de insatser som har gjorts för att hjälpa brottsoffren. Utvärderingen föreslås med anledning av olika motioner. I det särskilda yttrande som Centern har fogat till betänkandet framhåller vi vilka förbättringar som vi anser att utvärderingen skall leda fram till och vilket resultat som krävs. Vi betonar att det måste ske förbättringar under tiden utvärderingen görs. Det här är ett arbete som absolut inte får avstanna under den tiden. En sådan omfattande utvärdering kommer att ta lång tid att göra. Därför är det viktigt att man utvärderar olika delar efter varandra och ser till att man kommer fram till förslag till åtgärder. Men när det gäller polis och åklagarinsatser har vi ett krav: Det bör absolut stå tydligt och klart i förundersökningsprotokollet om vittnen och målsägare känner sig hotade. I dag utgår man ifrån att en sådan hänsyn bör tas, men det står alltså inte klart uttalat. Men det är självklart att det skall göra det. Vi måste också förbättra skyddet vid s.k. tredje mans-skada, dvs. när inte det direkta offret behöver skydd utan offrets nära anhöriga, föräldrar, syskon, make osv. Detta är förbättringar som vi kräver att utvärderingen skall leda fram till. Det behövs också förtydliganden, eftersom det finns olika rättsfall där man gör litet olika tolkning. Vi har också motionerat om fortsatt utbyggnad av trygghetspaket och bättre information om något som inte alla i vårt land känner till, nämligen försöksverksamhet med pepparsprej. Det låter som en liten detalj, men den leder i alla fall till en förbättring. Det finns på sina håll en sådan försöksverksamhet. Vi tycker att licensförfarandet är för krångligt. Vi vill alltså att utvärderingen skall leda fram till ett förenklat licensförfarande för tillstånd att använda pepparsprej. I reservation 7 utvecklar vi att det är oerhört viktigt att markera att de som utsätts för brott har rätt till skadestånd. Ekonomiskt skadestånd kan visserligen aldrig kompensera en skada. Men det är ändå ett sätt för samhället att visa att man värderar offret och vill hjälpa det. Nu utdöms skadestånd efter noggrann prövning i domstolarna. Men det är inte alltid som skadeståndet betalas ut, eftersom gärningsmännen ibland saknar medel. Därför är det självklart att man skall se till att brottsoffret får skadestånd. Visserligen kan brottsofferskademyndigheterna gå in och ge ersättning, men inte alltid. Vi anser att utdömt skadestånd skall betalas till brottsoffret. Här skall staten garantera att detta betalas ut. Staten bör alltså gå in som en garant, vilket vi uttrycker i reservation 7, som jag nu yrkar bifall till.

Herr talman! Eftersom jag har en annan syn än Siw Persson när det gäller licensförfarande för pepparsprej vill jag bara utveckla den. Jag respekterar att vi har olika synpunkter. Självfallet är inte pepparsprej ofarligt. Men det är inte heller vanlig färg. I dag kan man gå in i vilken färgbutik som helst och utan tillstånd från polisen köpa en sprejburk med färg som kan sprutas i ögonen på någon annan. Det är klart att man då kan fällas för ofredande eller någonting annat. Men för att skydda sig själv kan man i dag använda färgsprej. Man kan t.o.m. ta upp en sten som kan kastas på någon annan. Det finns hur mycket och fritt som helst i naturen. Vi tänker inte föreslå att polisen skall införa ett licensförfarande för att man skall få ta upp en sten och kasta på någon annan. Det är därför som jag tycker att det är att gå litet för långt att säga att just pepparsprej skall anses som så farligt att det skall behövas ett så omfattande licensförfarande som man har i dag. Det är därför som vi har motionerat om ett enklare förfarande. Vi tror att seriöst arbetande kvinnojourer och brottsofferjourer skulle kunna ta hand om detta. Men detta ses över av utvärderingen.

Herr talman! Jag bara konstaterar att Siw Persson gör samma rangordning av farlighet som jag gör, nämligen att kniv och sax är farligare än pepparsprej. I konsekvensens namn borde då Siw Persson kräva att det skall införas ett licensförfarande för användning av sax. Nu gör hon inte det, vilket jag tycker blir ett stöd för min åsikt att vi bör ha ett enklare licensförfarande för just pepparsprej.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 9. Reservation 3 handlar om rätten till målsägandebiträde som i dag inte är en helt självklar sak. De som begår brottet har en självklar rätt att få juridisk hjälp och en advokat. Men den som har utsatts för brottet har inte det, utan det gäller under vissa omständigheter. Miljöpartiet tycker att om den som har utsatts för brott känner att han behöver hjälp och stöd - det kan gälla skadeståndsanspråk eller annan juridisk hjälp - skall han kunna få detta. Däremot har i alla slags brott den målsägande rätt att anlita en stödperson. Men det är bara ett personligt stöd, det gäller inte juridiken. Lagen säger i dag att rätten till målsägandebiträde kan förordnas om fängelse kan följa på brottet och om det kan antas att målsägande har ett särskilt stort behov av biträde. Men om fängelse kan följa på brottet måste det först ha varit ett domslut. Det kan man inte veta på förhand, och det är på förhand man behöver den juridiska hjälpen. Det är ett väldigt konstigt sätt att uttrycka sig. Åklagaren har inte heller något krav på sig att engagera sig eller etablera någon kontakt med målsägande. Det är objektivitetsprincipen som skall gälla. Vid huvudförhandlingarna kan alltså den som har utsatts för grovt våld vara totalt oförberedd för kommande frågor och förhållanden som tas upp. Om åklagaren gör ett sämre arbete finns det ingen ytterligare hjälp, utan då kan det t.o.m. sluta med att den som begått brottet inte döms. Gärningsmannen får alltså självklart juridisk hjälp, men inte den som har utsatts för brottet. Det vill vi ändra på. Det allmänna rättsmedvetandet störs av denna felaktiga behandling. Reservation 9 handlar om kommun eller husarrest för män. Det är kanske en litet kontroversiell fråga. Det finns i dag ett antal kvinnor - de är inte så många, som tur är - som lever under en väldig press. Det är de kvinnor som har blivit utsatta för kvinnomisshandel, oftast av de män som de har levt och t.o.m. har barn med. Dessa kvinnor får inte vara i fred utan utsätts för ständigt återkommande hot om våld, trakasserier och förföljelse. Dessa kvinnor har rätt till livvakt i allvarliga fall. Men en livvakt inskränker väldigt mycket på det dagliga livet. Det är väldigt svårt att leva ett normalt liv när man har en livvakt utanför dörren som följer en hela dagen. Miljöpartiet tycker att det är den som misshandlar, mannen, som måste få sin rörelsefrihet begränsad. Därför föreslår vi vissa åtgärder. Från Rikspolisstyrelsen framhålls att livvaktsskydd utgör också, som jag säger, en stor påfrestning på den som skyddas. Det finns kvinnor som avstår från det. Vi har hört här att kvinnor skall ha pepparsprej, larmordningar osv. Det är de som hela tiden skall vara aktiva och skydda sig. Det synsättet kan inte vara rätt. Det måste vara den som utför brottet som måste få sin rörelsefrihet begränsad. Då säger man att det inte är demokratiskt, om en man har avtjänat sitt straff för misshandel. Men demokrati måste också innebära att man får leva i trygghet. Det måste stå över rätten till att fritt röra sig för den som vill något ont. Därför tycker vi i reservation 9 att det är mannens rörelsefrihet som skall begränsas. Det gäller tiden mellan anmälan och domen, som man vill skall vara kortare. Nu har vi hört i utskottet att domstolarna är överbelastade, de har väldigt mycket att göra. Vi har prioriterat ungdomsbrotten och sagt att det skall vara kortare förfarande. Jag vill framhålla att detta är angeläget, som också tidigare talare har sagt. Vi stöder även reservation 8 om vittnesskydd. Vi måste ta väl vara på våra vittnen, stödja dem och ge dem skälig ersättning för utlägg och för förlorad arbetsinkomst, så att vittnena kan utföra det viktiga arbetet i vår rättsstat.

Herr talman! Först vill jag be om ursäkt för att jag inte fanns på plats när ärendebehandlingen påbörjades. Jag får ta konsekvenserna genom att få fyra minuter mindre till mitt förfogande. Men jag tackar för att jag ändå får ordet. Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 1 reservation 1 föreslås att riksdagen skall uttala att brottsofferjourerna måste få fortsatt starkt stöd. Det verkar kanske konstigt att önska ett sådant uttalande när alla talar om att vi skall stödja brottsoffren. Men det är ett sätt att markera att brottsoffren behöver som stöd inte bara tal utan också konkreta åtgärder. Det finns skäl för mig att blicka litet bakåt. Den 1 Syftet med detta var att vi skulle få större möjligheter till ett samlat grepp över brottsofferfrågor. Bl.a. tillkom inom brottsoffermyndigheten den s.k. Brottsofferfonden. En del skulle finansieras genom att de som sitter i fängelse skulle få 20 % avdrag på sin ersättning och att dessa pengar skulle gå till brottsofferarbete. En del har förts till olika former av brottsofferarbete. Innevarande år har andra medel tagits i anspråk för engångskostnader. Men det var tydligt uttalat, både från den dåvarande regeringen och från det dåvarande justitieutskottet, att de pengar som togs från de fängelsedömda i fortsättningen skulle gå till Brottsofferfonden. Det fanns två skäl till detta. Ett skäl var att brottsofferarbete kräver pengar. Ett annat skäl är det pedagogiska i att hela tiden påminna dem som gjort sig skyldiga till brott att det finns brottsoffer som de har ansvar för. När vi nu hade att ta ställning till den nya regeringens proposition upptäckte vi att pengarna från de intagna i våra fängelser inte längre skall gå till Brottsofferfonden. Det var faktiskt inte så lätt att upptäcka det. När jag tog upp det i justitieutskottet - jag hade inte heller upptäckt det från början - visade alla samma förvånade min, även representanter för det riksdagsparti som också är regeringspartiet. Jag trodde då att utskottet skulle kunna komma till ett gemensamt beslut och föreslog ett utskottsinitiativ, där vi skulle föreslå riksdagen att fatta beslutet att pengarna ändå, trots regeringens dolda förslag, skulle gå till Brottsofferfonden. Men när vi tog upp detta till behandling, visade det sig att det inte gick att få majoritet för ett sådant förslag till utskottsinitiativ. Det innebär alltså att pengar som var avsedda för brottsofferarbete nu i stället skall stå till regeringens disposition för brottsförebyggande arbete, som faktiskt på många sätt är artskilt från brottsofferarbete. Det är med denna kunskap som det är viktigt för oss att riksdagen gör ett uttalande för fortsatt starkt stöd till våra brottsofferjourer.

Alla vet att det som är i periferin inte är lika tydligt och lika uppenbart som det som finns i fokus. Tack för ordet!

Herr talman! Betydelsefulla åtgärder för att bättre tillgodose brottsoffrens situation och intressen började på allvar vidtas i mitten av 80-talet. I utskottets betänkande görs en bred tillbakablick på de åtgärder som vidtagits sedan dess. Den socialdemokratiska regeringen inledde i mitten av 80-talet ett ambitiöst program för att hjälpa och stödja brottsoffer. Regler om brottskadeersättning, målsägandebiträde och besöksförbud infördes. Ekonomiskt stöd till brottsoffer och kvinnojourer infördes. Det arbetet har sedan fortsatts och intensifierats under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar efter mitten av 80-talet. Det finns anledning att driva reformarbetet vidare. De som utsätts för brott tillhör i stor utsträckning dem som också i andra avseenden lever på samhällets skuggsida. Ökade insatser krävs för att ge brottsoffren stöd och hjälp. Rättsväsendets handläggning bör anpassas så att man bättre klarar av att ta till vara de drabbades intressen och behov. Kunskaper om brottsoffrens situation måste öka inom rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten. Det behövs anpassade rutiner och ett stödjande förhållningssätt gentemot offren. Försäkringsbolag, sjukvård, arbetsgivare och en rad andra intressenter måste stimuleras att aktivt stödja och hjälpa brottsoffren. Samhällets stöd till brottsoffer behöver ses över. Det stöd som samhället kan erbjuda bör inte enbart inskränkas till juridiskt biträde. Vid sidan av det stöd som ges av socialtjänst och sjukvård måste nya former för att ta till vara människors engagemang i arbetet med dem som utsatts för brott utvecklas. Det är därför som justitieutskottet i enighet vill göra ett tillkännagivande till regeringen om en bred utvärdering av de brottsofferinsatser som har vidtagits allt sedan mitten av 80-talet. Det finns anledning till att den utvärderingen görs brett upplagt och med stor noggrannhet och omsorg, så att vi landar rätt när det gäller det vidare utvecklingsarbetet av brottsofferinsatserna. Det är glädjande att utskottet i enighet ställer sig bakom ett sådant tillkännagivande. Herr talman! Till utskottets betänkande har fogats nio reservationer. Jag skall kommentera några av dem. I reservation 1 om bidrag till brottsofferjourer föreslår Moderaterna och Centern att man ur ett särskilt anslag, G 4 Ersättning för skador på grund av brott, skall ge bidrag till brottsofferjourerna. Utskottsmajoriteten menar att den naturliga vägen är att sådana anslag fortsättningsvis beviljas av Brottsofferfonden, vid sidan av de anslag som en rad kommuner ger som stöd till kvinnojourer och brottsofferjourer. Brottsofferfonden. Det fanns också några skrivningar i propositionen. Det är den naturliga vägen. Brottsofferfonden kommer årligen att disponera ett belopp på ungefär 19 miljoner för sin verksamhet. Även om inte alla de pengarna skall användas till brottsofferjourer, utan också till forskning och utveckling, finns här utrymme för att ge stöd till brottsofferjourerna. Jag vill framför allt understryka vikten av att Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ, får ett permanent stöd även fortsättningsvis för att kunna bedriva sin viktiga verksamhet. I reservationerna 2, 3 och 4 lämnas några synpunkter på vad den kommande utvärderingen av brottsofferinsatserna bör innefatta. Jag menar att utvärderingen och de skrivningar som utskottet gjort väl täcker de propåer som förs fram i de tre motivreservationerna. Utvärderingen skall självfallet göras på ett brett och noggrant sätt och innefatta alla åtgärder som är av betydelse för brottsoffrens situation. När det gäller reservation nr 6 om förtur vid förundersökning, som Folkpartiet och Centern har avgett, vill jag påpeka att Kvinnovåldskommissionen har i uppdrag att titta på handläggningstiderna inom rättsväsendet när det gäller brott som innefattar övergrepp mot kvinnor. De förslag som förs fram i den reservationen kommer att aktualiseras av kommissionen i dess arbete och blir sedan också föremål för beredning av regeringen och riksdagen. Reservation nr 7, som gäller förskottering av skadestånd, är avgiven av Centerpartiet. Det gjordes en regeländring i fjol i utsökningsbalken för att underlätta för en målsägande att få ut skadestånd. Utskottet menar att med de regler för brottsskadeersättning som vi har i dag har vi någorlunda väl täckt in behovet av skadestånd. Det finns dock en diskussion som är angelägen att föra och den gäller skadeståndsbeloppens nivå. Men det rör en något annan frågeställning än den som tas upp i reservationen. Den frågan har nyligen behandlats av en särskild kommitté som tittar över skadestånden. Där finns det också förslag om en höjning av skadeståndsnivån. Det kan vara väl motiverat i vissa fall. Lokala handlingsplaner för vittnesskydd i domstolarna, som reservation nr 8 berör, är en fråga som nu bereds inom regeringskansliet på grundval av en departementspromemoria om vittnen och målsägande i domstol. Den frågan är alltså aktuell just nu i regeringskansliet. Därför anser utskottet att det inte för närvarande finns anledning för riksdagen att ta något initiativ i den frågan. Till reservation nr 9 om kommunarrest. När besöksförbudet infördes en gång i tiden fördes en diskussion om besöksförbudets förenlighet med regeringsformen. Man kom då fram till att besöksförbudet visserligen stred mot den uttryckliga bestämmelsen i regeringsformen, men att det finns en möjlighet att införa sådana inskränkningar om det är välmotiverat. Däremot är det alldeles uppenbart, och den bedömningen har justitieutskottet gjort vid ett par tillfällen, att skulle man genomföra så långtgående förslag som förs fram i reservationen om kommunarrest skulle det inte vara förenligt med regeringsformen. Det är en bedömning som utskottet har gjort vid ett par tillfällen och det är därför som vi avvisar den tanken. Däremot finns besöksförbudsreglerna, och finns det direkta hot som kan rubriceras som Misstanke om olaga hot finns det möjlighet för polis och åklagare att ingripa med anhållande och häktning i vissa fall. Därmed har man också täckt in ett behov av att kunna ingripa mot gärningsman. Det är som Kia Andreasson säger betydelsefullt att man fokuserar på gärningsmannen i de här fallen och inte i alltför hög utsträckning lägger ansvaret för att skydda sig på den som är utsatt för hotet. Man måste också fokusera på gärningsmannen. Men förslaget om att införa kommunarrest strider enligt utskottets uppfattning mot regeringsformen och avvisas därför av utskottet. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag lyssnade mycket noggrant på det Lars-Erik Lövdén sade, särskilt när det gällde stöd till brottsofferjourerna. Det muntligt uttalade stödet var betydligt starkare än den text som återfinns i betänkandet. Lars-Erik Lövdén sade att han ville understryka vikten av att brottsofferjourerna får ett permanent stöd i fortsättningen från Brottsofferfonden. Det är en väldig skillnad mellan det, som jag tycker är ett bra och starkt uttalande, och det svaga uttalande som står i texten, nämligen att utskottet i princip kan ställa sig bakom att man inte kommer att utesluta möjligheten till stöd för brottsofferjourerna. Att inte utesluta möjligheten till stöd för brottsofferjourerna är väl inget garanterat permanent stöd för just jourerna. Det är synd att inte Lars-Erik Lövdén försökte få in den starkare formuleringen i majoritetstexten, för då kanske vi hade kunnat enas om den. Därför undrar jag verkligen om Lars-Erik Lövdén allvarligt menar det han sade eller om det verkliga är den text som står i betänkandet, nämligen att det inte utesluter möjligheterna. Det skulle jag vilja ha ett förtydligande av. Visst har reglerna som gäller att brottsoffren får ersättning från det utdömda skadeståndet förändrats i fjol. Kronofogdemyndigheterna skall nu driva dessa ärenden mot gärningsmännen. Men offren får fortfarande vänta, ibland tre fyra år, på att få det utdömda skadeståndet och ibland får de det inte alls. Det är klart otillfredsställande.
Herr talman! Jag har bara en kommentar om det permanenta stödet till brottsofferjourerna. Jag uttryckte mig så här: Jag anser det vara viktigt att Brottsofferjourernas riksförbund får ett permanent stöd även fortsättningsvis. Jag tror inte att det är möjligt att via Brottsofferfonden eller med andra statliga pengar garantera ett permanent stöd till alla de brottsofferjourer som finns runt om i landet. Den finansieringen tycker jag att man skall åstadkomma på andra sätt, i huvudsak via frivilliga insatser, via kommuners engagemang när det gäller att stödja brottsofferjourer och liknande. När det gäller Brottsofferjourernas riksförbund tror jag att det är betydelsefullt att de kan få ett permanent stöd, så att deras viktiga verksamhet garanteras. Det var det jag sade i mitt anförande och det var det jag menade. Det jag säger, det brukar jag mena.
Herr talman! Det var ett viktigt förtydligande, för det innebär faktiskt att majoritetstexten inte garanterar något statligt stöd till brottsofferjourerna i fortsättningen. Man utgår bara från och hoppas att frivilliga, kommuner och landsting skall ge stödet. Då är det väl att reservationen från oss centerpartister och moderater finns, som verkligen betonar hur vi ser på detta, nämligen att också statligt stöd måste utgå. Jag skulle också vilja ta upp det jag inte hann med i den förra repliken, nämligen lokala handlingsplaner i domstolar när det gäller vittnesskydd. Visst tittar man på det här och tar del av olika förslag som har kommit in. Men det bör väl inte utesluta att riksdagen skall ha en mening om vilket resultat detta skall leda till. Det är det vi gör ett uttalande om i vår reservation, nr 8. Det här skall enligt vår mening leda till att varje domstol skall upprätta lokala handlingsplaner för att bättre ta hand om vittnena. Jag har diskuterat detta med olika personer som arbetar i domstolarna. Hitintills har jag bara fått stöd för förslaget. Alla säger att man har tänkt på det, men man har inte satt i gång arbetet. Men det är klart, fick man ett åläggande att göra detta så visst fanns det mycket att göra runt om på domstolarna som var möjligt utan att i första hand behöva bygga om.
Herr talman! Det är inte så, Ingbritt Irhammar, att alla brottsofferjourer i landet hitintills har haft permanent stöd från staten. Det är inte så. De medel som är avsatta på det s.k. G 4-anslaget, som reservationen handlar om, uppgår för innevarande budgetår till 1 miljon kronor i form av ett bidrag till Brottsofferjourernas riksförbund och 500 000 kr i form av projektpengar till Brottsofferjourernas riksförbund. Det anslaget är upptaget för att underlätta övergången till den lösning som förutsattes när propositionen lades fram och när utskottet skrev sitt betänkande i fjol om Brottsoffermyndigheten och om Brottsofferfonden, nämligen att stödet fortsättningsvis skulle utgå därifrån. Det jag understryker är alltså Brottsofferjourernas riksförbunds ställning och behov av stöd. Jag kan inte lova statligt stöd till alla brottsofferjourer runt om i landet och det tror jag inte heller Ingbritt Irhammar kan göra.
Herr talman! Lars-Erik Lövdéns anförande ger skäl till vissa kommentarer. Först blev det som vi har motsatt oss tydligt, nämligen att brottsofferjourerna fortsättningsvis skall få sina pengar från Brottsofferfonden. Det får de inte. Innevarande budgetår innebär alltså redan här en urholkning av stödet till brottsoffer. Lars-Erik Lövdén sade också något som jag håller med om, nämligen att kunskapen om offrens situation måste ökas. Det är ett av syftena med Brottsofferfonden. Där är vi överens. Men för att detta skall kunna bli ett fungerande arbete krävs det också medel. Då krävs de 7,2 miljoner som de intagna på våra fängelser får avstå från. Slutligen kan jag inte låta bli att ställa en fråga. När vi arbetade fram Brottsofferfonden och dess finansiering blev vi mycket kraftigt kritiserade för att vi ville ta av ersättningen från de fängelsedömda. De fängelsedömda kritiserade oss naturligtvis. Men även socialdemokraterna kritiserade oss. Just denna del ställde man sig inte bakom när frågan behandlades i kammaren. Det har nu varit helt tyst när det gäller att fortsätta att ta från de fängelsedömda, men att nu ge pengarna till regeringens disposition. Har det varit någon förhandling med de fängelsedömda, eftersom de nu är helt tysta, eller tycker de att det är bättre att regeringen får pengarna än att brottsoffren får dem direkt?
Herr talman! Det har inte skett någon förhandling, givetvis. Vi motsatte oss inte heller att man skulle ta pengar från de fängelsedömda när fonden inrättades. Vi hade en annan konstruktion för hur de pengarna skulle tas in. Men även de fängelsedömda skulle betala, precis som de som dömdes till böter, där vi också hade en konstruktion för finansiering. På tal om att urholkas var det också den borgerliga regeringens skrivning i proposition om Brottsofferfonden, att organisationer som stöder brottsoffer skulle vända sig direkt till Brottsofferfonden med en ansökan om bidrag. Det var alltså förutsättningen i fjol när riksdagen fattade beslut om att inrätta Det som har varit aktuellt innevarande år har gällt miljonen på G 4-anslaget. Meningen har ju varit att underlätta övergången till den nya ordningen, eftersom det tar tid att bygga upp Brottsofferfondens resurser. Vi vet att månadsbeloppen nu flyter in i litet bättre takt än de gjort tidigare. Men det tar tid att bygga upp resurserna. Brottsofferfonden kommer att disponera 19 miljoner kronor ungefär för sitt arbete. Det är litet svårt att bedöma exakt. Beloppet innefattar både stöd till brottsofferjourer och projekt i olika former. Men det innefattar också - och betydelsen av det är vi överens om - att vi skall öka våra kunskaper om brottsoffrens situation genom ökade forskningsinsatser. Jag tycker nog att en medelstilldelning på 19 miljoner är en ganska god start för Brottsoffermyndighetens verksamhet.
Herr talman! Det är riktigt att vi var överens om att domstolar skulle döma ut avgifter för dem som begått brott där fängelse fanns i straffskalan. Men jag tror att Lars-Erik Lövdén kommer ihåg att det förekom tydliga protester även här i kammaren mot sänkningen av de intagnas ersättning. Sedan är det helt rätt att jourer skulle kunna få stöd från fonden, men det var i första hand för utvecklingsarbete och inte för den löpande verksamheten.
Herr talman! Man kan ha litet olika uppfattning om det sistnämnda. Men i förra årets proposition om inrättande av en brottsofferfond står det faktiskt att organisationer som stöder brottsoffer skall vända sig direkt till Brottsofferfonden med ansökan om bidrag. Anslaget för innevarande budgetår på en miljon kronor har uttryckligen tillkommit för att underlätta övergången till den nya ordningen. Jag vill än en gång säga, precis som jag gjorde i mitt inledningsanförande, att jag anser det betydelsefullt att Brottsofferjourernas riksförbund även fortsättningsvis får ett permanent stöd från Brottsofferfonden.
Herr talman! När det gäller att begränsa rörelsefriheten för de män som hotar och misshandlar kvinnor säger Lars-Erik Lövdén att det strider mot regeringsformen. Men i 12 § står det att rätten att fritt förflytta sig inom riket kan begränsas för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det är väl inte godtagbart i ett demokratiskt samhälle att kvinnor måste byta identitet, flytta från släkt, byta arbete och känna sig ständigt rädda och påpassade. Det är väl inte demokratiskt. När detta inte är godtagbart får en sådan begränsning inte godtas, utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett begränsningen, och då faller ju innebörden i paragrafen. Då kan man inte luta sig mot den. Lars-Erik Lövdén säger att polisen i stället kanske kan ta dessa män i förvar och på nytt sätta dem på anstalt, för det enda alternativet är ju att låsa in dem igen och att det blir mycket dyrare för samhället att pröva metoden med kommunarrest. Det har ju tydligen inte prövats tidigare. Det talas om punktbevakning men inte om just detta system. Det är anledningen till mitt förslag.
Herr talman! Om någon begår ett brott, vilket olaga hot är, skall ju polis och åklagare ingripa och tillgripa de eventuella tvångsmedel som de har till sitt förfogande. Då kan man inte vidta andra åtgärder. Om det är fråga om ett brott skall det beivras, och då har polis och åklagare möjligheter att ingripa. Utskottet har den mycket klara uppfattningen att införandet av en kommunarrest uppenbarligen skulle vara ett så långtgående förbud att det skulle strida mot regeringsformen. Då får väl kanske Kia Andreasson hävda att man skall göra ändringar i regeringsformen på den här punkten. Men justitieutskottets bedömning är att det skulle vara ett uppenbart brott mot regeringsformens regler att införa en åtgärd som kommunarrest.
Herr talman! Jag försökte just inleda med att det inte är något brott mot regeringsformen, för där står helt klart att rätten att fritt förflytta sig kan upphävas, om det strider mot vad som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det var just det jag i det förra inlägget sade att det gör. När det gäller att hot mot någon kan leda till åtal och domslut vill jag säga att det oftast är så milda domar att de inte räcker för att hindra en man att fortsätta förföljandet. En sådan dom ger ju inte en sådan restriktionen när det gäller hot. Så fungerar ju vår rättslagstiftning. Därför behövs det ett ytterligare medel.

Herr talman! Det finns fyra moderata reservationer fogade till betänkande 1994/95:JuU16. Dessutom finns två reservationer som är gemensamma för kds och oss moderater i justitieutskottet. Det är en omfattande verksamhet i statens hägn som vi nu skall behandla i detta ärende. Kriminalvården kostar nära sex miljarder kronor om året för närvarande. Under fjolåret fanns i genomsnitt 4 300 intagna vid våra kriminalvårdsanstalter. Det hade då skett en ökning med nära 700 fängelseinterner under budgetåret 1992/93. Därtill kommer i genomsnitt ca 1 400 intagna på landets olika häkten. Med tanke på den ökande grova brottsligheten i vårt land skall det inte uteslutas att behovet av fängelseplatser fortsätter att öka. Regeringen försöker intala oss att vi skall ha en motsatt uppfattning. Jag gissar att detta kan ha ett samband med de nedskärningar i anslagen till kriminalvården som regeringen föreslår. Vi moderater motsätter oss en sådan nedskärning som dels leder till nedläggningar av fängelser och häkten som behövs, dels leder till minskningar i utbyggnadsplanerna. Bl.a. tvingas Kriminalvårdsstyrelsen att stoppa planerna på en sluten riksanstalt som skulle behövas i det ansträngda läge som föreligger. Vi har, herr talman, de facto en besvärande överbeläggning vid de slutna anstalterna i större delen av landet. De tre s.k. klass 1-anstalterna ligger betydligt över 85 %, vilket är det beläggningstak som riksdagen tidigare har uttalat som ett riktmärke. När beläggningen vid ett fängelse överstiger 85 % blir det svårt eller omöjligt att åstadkomma den differentiering av klientelet som är nödvändig. Knarkare och icke knarkare bör absolut skiljas åt vid anstalterna anser vi moderater, och det finns flera instämmande i detta från andra partier. I reservation nr 9 gör vi moderater gemensam sak med kds i ett förslag om ökat anslag med 75 miljoner kronor. Behållningen av de rationaliseringar som kan göras inom kriminalvården bör användas för att ytterligare utveckla kriminalvårdsarbetet. I reservation nr 1, som jag yrkar bifall till, vill vi moderater poängtera att tidigare utbyggnadsplaner i princip skall fullföljas. Det är en förutsättning för att kriminalvården skall kunna leva upp till tidigare riksdagsbeslut om högst 85 % beläggning vid anstalterna. Tillsammans med kds vill vi moderater fästa uppmärksamhet på behovet av fängelseplatser innan Socialdemokraterna lägger ned en rad fängelser och häkten. Det är alltså åtta fängelser, två häkten och två häktesavdelningar som regeringen nu har beslutat att lägga ned. Det är sedan upp till Kriminalvårdsstyrelsen att verkställa detta. Vi begär i en reservation att konsekvensanalyser redovisas innan nedläggningsbeslut övervägs. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Därmed, herr talman, har jag yrkat bifall till två reservationer. Vi hade gärna begränsat oss till att yrka bifall till en reservation, men under samma moment finns det en reservation från ett annat parti. Därför yrkar jag här och nu bifall också till den reservationen. Jag skall inte närmare gå in på andra reservationer i betänkandet just nu. Men det finns en reservation med rubriken Lokalisering av anstalter, där vi konstaterar att vi inte vill att riksdagen exakt och specifikt tar ställning till enskilda nedläggningsplaner i detta beslutsläge. Vi saknar en konsekvensanalys som berättar om vådan av en nedläggning - konsekvenser som är både ekonomiska och som kan bedömas som samhällsnyttiga inskränkningar. Vidare handlar det om sociala aspekter, närhetsprincipen för de intagna och mycket annat som behöver övervägas. Vi tycker att det är en bra motion som vi har upphöjt till reservation, vilken vi härmed stöder. Vi moderater har framlagt ytterligare några reservationer som jag inte yrkar bifall till, därför att hänsyn bör tagas till den tid det tar när man yrkar bifall som leder till voteringar. Men vi vill givetvis till fullo framhålla värdet av innehållet i dessa reservationer, t.ex. reservation nr 4 om påföljdssystemet.

Vi konstaterar alltså behovet och nyttan av alternativa påföljder, men för den skull poängterar vi också att fängelse som påföljd behövs och skall finnas framöver. Vi har i reservation nr 7 med rubriken Ungdomar i anstalt poängterat att särskilda kriminalvårdshem bör inrättas för ungdomar under 18 år som måste frihetsberövas. Vi vill givetvis också se till att vårt land inte kommer i konflikt med barnkonventionens regler. Det är givet att vi från justitieutskottets sida skulle vilja ha ett instämmande i detta. I reservation nr 12 vill vi spara 20 miljoner kronor på kriminalvårdens transporttjänst. Den sorterar, som framgår av det jag nyss nämnde, numera under Kriminalvårdsstyrelsen. Den har blivit mycket dyr och kostar betydligt mer än 200 miljoner kronor. Men vi finner - som också andra har gjort motionsvägen - att det måste kunna göras en besparing på detta svällande anslag. Man kan rimligen försöka åstadkomma mera samlade transporter och se till kostnaderna för personalbemanningen vid transporterna. Det handlar i huvudsak om utvisningar, och vi tycker att personalbemanningen ofta är väl tilltagen. Med detta, fru talman, vill jag avsluta detta inlägg.

Fru talman! Kriminalvårdens ansvarsområde är att verkställa fängelsestraff och att övervaka skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna. Dessutom svarar man för verksamheten vid landets anstalter och häkten. I budgetpropositionen föreslås nu fortsatta rationaliseringar inom administrationen samt organisations och schemaförändringar inom anstalts och häktesorganisationen. Det är besparingskrav för de närmaste tre budgetåren. Sammanlagt rör det sig om Från Centerns sida kan vi inte ställa upp på denna stora besparing. Trots att det statsfinansiella läget är mycket allvarligt och besvärligt tycker vi inte att det går att göra en sådan besparing. Vi föreslår därför, vilket framgår av reservation 10, att kriminalvården bör anvisas 25 miljoner kronor utöver vad regeringen har föreslagit.

Det är väldigt många intagna på anstalter som har missbruksproblem, och det är ett mycket stort problem. Just rätten att få vistas på avdelningar där man inte kommer i kontakt med droger anser vi vara en självklarhet. Det behövs flera avdelningar som är drogfria. I dag är det tyvärr fortfarande så att en intagen kan starta ett missbruk på anstalten, då det förekommer missbruk där. Vi tycker alltså att detta problem skall ha hög prioritet, och det behövs medel för det. Vi tycker att man förutom att ta narkotikaprov på de intagna inom anstalten också bör ta dopningsprov. Just användningen av dopningspreparat har ökat inom anstalterna. Vi som sitter i Dopningsutredningen har nyligen fått information om att användningen av dessa preparat är verkligt stor och bekymmersam. Den ger effekter som är mycket skadliga och skapar dessutom ett beroende, som det inte har talats om tidigare. Allt fler intagna har olika psykiska problem. De som har begått brott och har en allvarlig psykisk störning skall naturligtvis inte sitta i fängelse, utan de skall behandlas inom sjukvården. Över huvud taget skall intagna på anstalter ha samma rätt till sjukvård som alla andra i samhället. Men det har visat sig att allt fler intagna har psykiska problem av olika slag, och det krävs stora insatser för att ta hand om dem. Därför har vi sagt att det behövs extra medel för detta. Det är ett område som de 25 miljonerna som vi anvisar kan användas till. Centerns ökade satsningar innebär självklart också att det finns större möjligheter att bevara vissa av de anstalter och häkten som man nu föreslår skall läggas ned. Jag ser med stor oro på att det kommer att ske en så omfattande nedläggning, framför allt av häktesplatser i södra Sverige. Jag har fått höra att beläggningen är mycket högre än vad som redovisades när vi i justitieutskottet tog del av informationen. Visserligen fluktuerar siffrorna upp och ned över månaderna, men enligt den information jag har fått om de senaste månaderna ser det mycket allvarligare ut än vad det gjorde i den information som vi tidigare har fått. Det är viktigt att de konsekvensanalyser verkligen görs som det står i majoritetstexten att regeringen måste göra. Man måste titta på häktesbeläggningen. Våra 25 miljoner kronor räcker till att bevara några häkten. Det är klart att häktet i Ängelholm ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag kommer från Ängelholm, men det har nyligen renoverats och behövs i södra Sverige. Men vi skall inte från utskottets och riksdagens sida utpeka vissa anstalter, som t.ex. Hudiksvallsanstalten, som det finns motioner om, utan det skall Kriminalvårdsstyrelsen göra, varefter regeringen skall fatta beslut. Den principen är oerhört viktig. Med extra medel kan man alltså bevara flera anstalter och häkten. Just med betoning på att konsekvensanalyserna sker noggrant, vill jag avsluta med att påpeka att man i dessa naturligtvis får se till de totala kostnaderna för rättsväsendet. Det gäller transportkostnader vid nedläggning av vissa anstalter och häkten, advokatkostnader och andra kostnader, som kanske äter upp de besparingar som man hade tänkt sig från början. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 10.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att vi givetvis står bakom alla de reservationer som vi har fogat till betänkandet, och jag kommer att beröra en hel del av dem. Men jag yrkar bifall enbart till reservationerna 8 och 11, för att på så sätt spara tid i kammaren. Det är så, som andra talare har sagt tidigare, att kriminalvården är ett stort och kostnadskrävande område. I det förslag som nu ligger vill man göra besparingar och rationaliseringar inom kriminalvården. Flera talare har tidigare berört den negativa effekten av de minskade anslagen. Vi i Vänsterpartiet anser tvärtom att man kan spara ytterligare 200 miljoner kronor på kriminalvården. Det gör vi utifrån vårt ställningstagande att utvecklingen i Sverige under de senaste åren - där straffet har satts mer i centrum, där straffen på fängelserna har blivit längre och längre och där beläggningen ständigt har ökat - har varit en felaktig utveckling. Fängelsestraff har inte rätt inverkan på kriminaliteten. Tvärtom visar i stort sett all forskning att fängelsestraff tenderar att skapa återfallsförbrytare, i stället för att bryta ett kriminellt beteende. Vänsterpartiet anser att utvecklingen i stället måste gå mot fler alternativa påföljder. Antalet fängelsestraff bör minskas i Sverige, och alternativa påföljder, som samhällstjänst, kontraktsvård och elektronisk övervakning, bör användas i ännu större utsträckning än i dag. Dessutom anser vi i Vänsterpartiet att det bör utarbetas fler alternativa påföljder, att det arbetet måste bedrivas mer intensivt, att frivården också behöver tillföras mer resurser och att man skall göra en omfördelning av de resurser som finns, så att mer går till frivården. I de fall där det inte är möjligt med en annan påföljd än fängelsestraff anser Vänsterpartiet att det är oerhört viktigt att man på alla sätt försöker begränsa de negativa effekter som vi i dag vet att ett fängelsestraff innebär. Detta gäller givetvis alla dem som döms till fängelse, men kanske framför allt dem som är förstagångsdömda. Vi vet att ca 50 % av dem som i dag är förstagångsdömda kommer att bli återfallsförbrytare. Därför är det oerhört viktigt att man sätter in stora resurser för att bryta den kriminella banan. Om man kan bryta trenden och kanske få en minskning till 30 %, har man gjort stora framsteg både samhälleligt och för personen i fråga. Vi anser att ett sätt att bidra till den utvecklingen är att införa halvtidsfrigivning just för förstagångsdömda. Om man lyckas kommer man att göra stora vinster. Samtidigt är detta en viktig markering, att om de återfaller till brott kommer de även att få avtjäna den andra delen av det straff som de tidigare dömts till. Det här innebär givetvis att man gör besparingar inom kriminalvården. Behovet av platser kommer att minska. Det frigörs då fler platser, och på det sättet kommer den överbeläggning som nu finns också att minska. Den planerade utbyggnaden behöver heller inte bli så stor som man tidigare hade beräknat skulle behövas. Vänsterpartiet anser att man på det sättet kan spara ytterligare 200 miljoner. En annan av våra reservationer handlar om den växande gruppen psykiskt störda inom kriminalvården, som också har tagits upp här tidigare. Att den gruppen har ökat så mycket på våra fängelser är en konsekvens av den lagändring som beslutades våren 1991, nämligen att man skall ha en striktare definition av begreppet psykisk störning. Vid ett besök vid Rättspsykiatriska kliniken i Huddinge i går fick vi information om att man får gå tillbaka till före 1864 års lagstiftning för att hitta en lika snäv definition av vad som är friskt och sjukt vid bedömningen av de psykiskt störda. - Vänsterpartiet anser att denna lagändring var felaktig och bör omprövas. När de psykiskt störda på fängelserna ökar innebär det givetvis en större påfrestning på kriminalvården när det gäller utbildning av personal och utveckling av vård och behandling, men det innebär också en påfrestning för övriga intagna och framför allt en oerhörd påfrestning för de psykiskt störda inom kriminalvården. Den lösning som man i dag har föreslagit är att det skall skapas särskilda avdelningar, där personalen dessutom skall ha mentalskötarkompetens. Vänsterpartiet anser att det är en felaktig utveckling - det är att angripa problemet från fel håll. Det man skulle behöva diskutera och det man bör utgå från är om vi verkligen skall ha de psykiskt sjuka människorna på våra fängelser. Bör inte vår rättstillämpning i stället vara sådan att sjuka människor inte döms till straff utan får vård på de institutioner som är uppbyggda för detta ändamål? Men nu vill man skapa speciella avdelningar inom kriminalvården just för att vi dömer psykiskt sjuka människor till fängelsestraff! Det bör inte få förekomma. Vänsterpartiet är emot att man bygger upp sådana avdelningar och vill i stället ha en lagändring. Det finns också en grupp människor som hamnar på våra häkten som inte bör sitta där, och det är de förvarstagna. De har varit föremål för en ständigt återkommande diskussion. Man säger att man har ändrat detta, och man har börjat, men det går alldeles för långsamt. Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr och inhuman eller förnedrande behandling och straff lade fram en rapport i mitten av mars där man gav Sverige en svidande kritik. Kommittén rekommenderar omedelbara åtgärder för att säkerställa att personer tagna i förvar inte skall hållas i fängelse. Mot den bakgrunden borde det vara en självklarhet för riksdagen att stödja Vänsterpartiets och kds reservation om att införa en lag som innebär ett förbud mot att placera vuxna förvarstagna i häkten och polisarrester.

Fru talman! Alice Åström och hennes parti vill spara ett par hundra miljoner på fängelser. Hon talar för en minskning av användningen av fängelsestraff. I den allmänna rättsuppfattningen ökar ropen på mera användning av fängelsestraff och användning av längre fängelsestraff - det kan jag liksom alla andra konstatera. Så är det när det gäller våldet mot kvinnor, när det gäller sexualbrott, när det gäller ekobrott och mycket annat, rattfylleri icke att förglömma. Den allmänna rättsuppfattningen är inte oväsentlig i sammanhanget, och kritiken har varit hård mot de domstolar som inte har dömt till fängelsestraff, särskilt om straffen har ansetts för milda. Vi moderater har, som jag nämnde i mitt anförande, gått i bräschen för alternativa påföljder. Det har under den borgerliga tiden genomförts en permanentning av samhällstjänsten, och vi har genomfört elektronisk övervakning. Det ligger tydligen helt i linje med vad Vänsterpartiet önskar. Men fängelse kommer enligt vår uppfattning även i framtiden att vara den mest väsentliga delen i påföljdssystemet - det säger vi i den reservation som jag nyss läste ur. Det är inte heller oväsentligt, fru talman, att somliga personer som begår tjuvnadsbrott behöver låsas in och att antalet sådana brott minskar under den tid en sådan person sitter i fängelse.
Fru talman! Göthe Knutson säger att den allmänna opinionen kräver fler och hårdare straff. Jag är helt övertygad om att vi politiker också spelar en betydande roll som opinionsbildare. Vid en diskussion skulle företrädare för den allmänna opinionen säkert instämma lika mycket i mina synpunkter att vi inte skall ha fängelsestraff som skapar återfallsförbrytare. Jag är övertygad om att människor kräver hårdare straff på grund av att de inte fått tillräckligt mycket information. När det handlar om att minska antalet brottsoffer måste en av de viktigaste åtgärder som man som politiker kan vidta vara att minska antalet återfall bland de kriminella. När i stort sett all forskning visar att fängelsestraff i sig genererar återfallsförbrytare måste vi som politiker också kunna diskutera vilka alternativ vi då skall ta till.
Fru talman! Det förefaller mig som om Alice Åström hade missuppfattat vad som ligger bakom fängelsestraffen. De är ju inte till för att skapa återfallsförbrytare! Vad fängelsestraffen syftar till har vi ju satt på pränt gemensamt i justitieutskottets betänkande. Det föreligger också en missuppfattning om det som jag kallade den allmänna rättsuppfattningen. Den är inte oväsentlig. Jag talade inte om att skapa opinioner. Alice Åström talade om politikernas eventuella skyldighet att skapa opinioner. À la bonheure - vi bör naturligtvis se till att de lagar vi stiftar ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Jag har svårt att tro att Alice Åström anser att kvinnovåldets utövare, sexualdråparna, osv. skall beläggas med elektronisk fotboja som påföljd för de ogärningar de gjort. Nej, fängelsestraffet blir nog det som vi kommer att använda mest frekvent i fortsättningen också - det är min övertygelse. Men det var jag som först talade om de alternativa påföljderna i de fall då personen är lämplig och då brottet är av sådan art att man kan tillämpa det.
Fru talman! Göthe Knutson tycks dra långtgående slutsatser av det jag har sagt, nämligen att fängelsestraff över huvud taget inte skulle existera om jag hade fått bestämma. Det är inte riktigt. Däremot pratar jag om att begränsa antalet fängelsestraff. Att fängelsestraffet inte är till för att skapa återfallsförbrytare tror jag att vi kan vara överens om. Men vi borde också kunna vara överens om att forskningen visar att det är just det som fängelsestraffen i sig tycks ha en tendens att göra. Det måste man ju kunna diskutera. Man måste också kunna hitta alternativa metoder där Moderaterna och Vänsterpartiet har varit överens om det alternativa påföljdssystemet. Men vi kan ju inte bara gömma oss och säga att vi skall använda fängelsestraff i fortsatt hög utsträckning om det inte ger det resultat vi vill ha. Den diskussionen måste man ju kunna föra. Vänsterpartiet förespråkar inte att vi skall skippa fängelsestraffet över huvud taget, men vi tycker att det är nödvändigt att det används i mindre utsträckning än vad som sker i dag.

Fru talman! Ni som sitter på läktaren! Jag yrkar bifall till reservation 3. Många mindre anstalter i vårt land har varslats om nedläggning. I stället vill Kriminalvårdsstyrelsen att de befintliga anstalterna skall byggas ut så att det blir större enheter. Det tycker Miljöpartiet inte är bra. Vi vill behålla de mindre enheterna. I dessa kan det bedrivas en annorlunda verksamhet, och det blir ofta en annan stämning och anda. Dessutom behövs det en viss spridning ute i landet, så att anstaltsplatserna inte ligger koncentrerat med långa avstånd som följd. Meningsutbytet nyss gällde fängelser i allmänhet - om vi skall ha fängelser eller inte. Men man kan inte diskutera så generellt. Det är ju inte bara en fråga om fängelser eller anstalter i sig utan också om hur verksamheten som bedrivs i dessa anstalter ser ut. Det är det som är viktigt för mig. Intentionerna i kriminalvården är nu att verksamheten skall vara problemorienterad och personorienterad och att man kan dela upp anstaltsvården så att de som är motiverade att ändra sitt beteende i någon riktning skall kunna göra det och de som inte vill det skall kunna förvaras på en annan plats. Det är mycket positivt om man arbetar utifrån det programmet och dessutom ställer större krav på de intagna och tränar just det som de behöver. Det är ju så verksamheten skall bedrivas. Detta har vi bra exempel på vid de mindre anstalterna. Många har svårigheter i det dagliga livet - att laga sin egen mat, att kunna sköta sin egen omvårdnad m.m. Det får de träning i på dessa mindre enheter. Det har dessutom visat sig att kostnaden per intagen är lägre på dessa anstalter. I Miljöpartiet är vi också upprörda över att flera av de anstalter som har ett nedläggningshot hängande över sig nyss har reparerats. Man har nyss investerat i nya funktionsenliga saker för stora belopp. Ett exempel på detta är Hudiksvallsfängelset. 7 miljoner har man kostat på i upprustningen. Hyreskontraktet löper ända till 1999. Dessutom har anstalten 28 anställda. Det är bra, eftersom det behövs arbetstillfällen i det området. Ändå skall fängelset bara läggas ner. Vi tycker att det verkar kortsiktigt att Kriminalvårdsstyrelsen faktiskt bara har sagt att om man lägger ner åtta anstalter och några häkten så sparar vi si och så mycket pengar. Man har dock inte gjort någon djup analys av vad det här egentligen kommer att kosta. Vi tycker att det är uppenbara brister. Centern säger t.ex. att det är upp till Kriminalvårdsstyrelsen att göra de här bedömningarna, men det kan den uppenbarligen inte göra. Om de har gjort egna studiebesök, måste de ha gjort en felbedömning. Ingbritt Irhammar säger själv att man har rustat upp i Ängelholm. Det krävs att vi också ser över det här. Det behövs en djup konsekvensanalys, vilket vi tar upp i vår reservation. Ett annat argument för att behålla de små enheterna är också att frivården kommer att behöva lokaler. Det finns reservationer i utskottsbetänkandet om att det skall finnas alternativ till fängelser och anstalter. Sådan verksamhet har redan påbörjats. Jag förstår inte att man behöva reservera sig. Det finns redan en kommitté som är i slutstadiet av att utarbeta riktlinjer för de alternativa påföljderna. Frivården kommer att behöva väldigt mycket resurser. Om korta fängelsestraff på upp till ett år avtjänas i öppenvården i stället behövs lokaler. Frivården har fått kritik - det måste till ett bättre innehåll och en bättre samverkan med anstalterna. De här lokalanstalterna skulle kunna ombildas till behandlingshem t.ex. för kriminella med missbruksproblem. Frivården skulle kunna erbjuda samma behandling som man nu oftast får köpa upp till ett mycket högt pris på den öppna vårdmarknaden. Man behöver således inte spara 200 miljarder på anstalterna, som Vänstern säger. Frivården behöver säkert också dessa resurser. Vi stöder också reservation 8 Förvar enligt utlänningslagen. Människor som söker sig till Sverige och som inte har begått något brott skall inte förvaras i häkten, det tycker inte Miljöpartiet heller.

Fru talman! Eftersom Kia Andreasson undrade varför inte vi från Centern talade om vilka anstalter som skall läggas ner och vilka som skall vara kvar, vill jag bara återigen upprepa vad jag sade. Jag tycker således att det här är en prioriteringsfråga för Kriminalvårdsstyrelsen. Jag har ingen anledning att misstro dess bedömningar. Jag inser att Kriminalvårdsstyrelsen har det mycket svårt. Man har fått ett besparingskrav i budgetpropositionen som man måste leva upp till. Det som skiljer Centern från bl.a. Miljöpartiet är faktiskt att vi har tillfört mera medel. Vi anser alltså inte att denna besparing som finns i budgetpropositionen är acceptabel. Vi tillför 25 miljoner kronor utöver regeringens förslag. De pengarna kan bl.a. användas till att vissa häkten eller anstalter kan bevaras. Det kan t.ex. innebära att häktet i Ängelholm och Hudiksvallsanstalten kan räddas. Men vi gör inga prioriteringar. Om man skall göra prioriteringar skall man också tala om vilka enheter som skall läggas ner i stället. Det saknas i Miljöpartiets beskrivning. Ni talar om att ni vill bevara allting och ha allting kvar som det är. Eftersom ni har ställt upp på budgetpropositionens förslag om besparingar, bör ni tala om hur man skall spara i stället.
Fru talman! Det behövs en djupgående analys. Det kan vi vara eniga om. Vad skall vi spara på i stället? Jo, det är uppenbart att man skulle kunna spara in investeringar. Man behöver inte göra tillbyggnader på redan befintliga anstalter och göra dem större. Det är dyrt att bygga nytt. I samband med den här konsekvensanalysen kanske man ser att det inte lönar sig att lägga ner de här anstalterna, särskilt inte de där det finns långa, löpande hyreskontrakt. Jag kan inte förstå att man skulle kunna spara på det sätt som föreslås.
Fru talman! Jag vill först säga att Kia Andreasson och jag är överens om att det behövs en konsekvensanalys. Det står dock i betänkandet att en sådan analys är nödvändig och skall göras. Vi har uttalat att det är viktigt att ta hänsyn till t.ex. ökade kostnader för transporter, polisväsendet och advokatverksamhet. Man måste se till helheten. Faktum kvarstår dock att Miljöpartiet inte har någon motion som talar om att man skall stoppa utbyggnaden av andra anstalter. Det finns inte heller någon reservation som säger något annat än att man skall se över konsekvenserna. Man kan tycka väldigt mycket, men det är viktigt att föra fram det i motionskrav eller på annat sätt i betänkandet.
Fru talman! Det här måste ske i samband med konsekvensanalysen. Jag kan inte bara på rak arm precisera varenda krona. Det går inte. Jag begränsar mig till att man skall bevara vissa av de anstalter som nyss har reparerats och där det finns långa, löpande hyresavtal. Det är den begränsningen jag gör. Det här gäller inte för samtliga anstalter.

Fru talman! Vi har en del reservationer, och jag kan haka på där utan att vi spiller tid. Det gäller följande reservationer: reservation 2, mom. 2, reservation 8, mom. 9, och reservation 9, mom. 10. Det har under debatten redan sagts ganska mycket i dessa frågor och det har varit ganska uttömmande. Därför tänker jag bara göra några randanmärkningar. I reservation 2 talas om en övergripande konsekvensanalys. Vi tycker att det är mycket viktigt att vi som princip inte skall sitta i riksdagen och debattera vilka häkten eller anstalter som skall läggas ner och hur man skall förfara ute på fältet. Det är en helt orimlig arbetsordning. Det tycker vi är en väsentlig fråga. Så till förvar enligt utlänningslagen. Man kan inte nog understryka vikten av att ordna upp det här omedelbart. Det är oerhört stötande att vi på grund av, som jag tror, svensk pragmatism sätter dessa människor i häkte. Att sitta i ett svenskt häkte kan jag försäkra är ytterst avskyvärt på alla sätt. Jag tror att vi upprätthåller mycket höga krav på otrevlighet i alla dess aspekter. Det är inte meningen att utsätta invandrarna, flyktingarna för det. Egentligen skulle man inte behöva utsätta de tilltalade för det heller, men det är en annan historia. Det är ett oavvisligt krav att man helt enkelt skiljer på detta genast. Det är bara att konstatera att enligt vårt synsätt utgör Kriminalvården självfallet en väsentlig del av rättsväsendet. Vi har intagit den principiella positionen att rättsväsendet inte är ett område inom vårt samhälle där det finns utrymme att spara eller montera ner. Det är inte tal om att spara, utan man monterar faktiskt ner delar av rättsväsendet. Det är helt oacceptabelt. Vi vet mycket väl hur det ser ut ute på fältet. Snarare behöver man rusta upp rättsväsendet. Det är ett område som har förfarit under många herrans år. Det finns alltså inte något utrymme för besparingar. Naturligtvis kan man alltid bli effektivare och rationellare. I den mån verkliga vinster kan uppkomma skall de tillgodogöras inom kriminalvården. Det handlar naturligtvis också om fängelse kontra frivård. Vi tycker, som Alice Åström, att fängelser i sig är ett otyg. I och för sig kanske det inte är så som Alice Åström uttrycker det, att fängelserna skapar återfallsförbrytare. När det har gått så långt att man har hamnat i fängelse är det som regel kört. Man skall sätta in mycket kraftfulla och förebyggande åtgärder i frivården. Jag tyckte mig skönja i Kia Andreassons anförande att hon också tyckte att man skall sätta in stöten där. Det är även vår uppfattning. Även om vi kan få ner antalet intagna på fängelserna finns det inget utrymme att spara. De medlen bör sättas in i frivården så att den sektorn aktiveras, och man bör naturligtvis även utveckla alternativa påföljder. Särskilt gäller detta ungdomar. Man skall lägga ner hela arbetet på dem, bortsett från att man skall skapa ett vettigt samhälle som inte producerar en massa bovar. Om det kravet har uppfyllts skall resurser sättas in för ungdomarna. Det skall vara rejäla resurser. När de har hamnat i fängelse och liknande är det för sent. Jag kan inte underlåta att påpeka något som jag tycker är utomordentligt otillfredsställande. Jag tycker att det är märkligt att man i dag börjar få dubbelbeläggningar på fängelserna, dvs. att det är flera intagna i en cell. Det kan inte vara någon human kriminalvård. Det kan inte heller vara rätt att man får vänta länge på att fullgöra ett fängelsestraff. Över huvud taget är det principiellt viktigt i rättsväsendet att lagföringen sker snabbt. Upptäcktsrisken är något av det mest väsentliga när det gäller den brottsförebyggande verksamheten. Dessutom skall lagföring ske inom rimlig tid. Om jag hinner skall jag säga några ord om psykiskt sjuka. Det är ett mycket känsligt område som kräver en särskild genomgång. Jag vill bara peka på att det är farligt att prata om att människor är psykiskt sjuka, att de inte mår bra och att de skall vårdas på sjukhus. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att sjukdomar kan identifieras med medicinska indikationer. Om det inte kan göras är vederbörande inte sjuk. Då skall den personen behandlas på ett annat sätt. Det måste vara en grundläggande princip. Det är livsfarligt att överlämna till domstolarna att avgöra om människor är sjuka eller inte. Jag tänker på den cirkus som vi hade under 70-talet. Det kan inte vara lovvärt att komma tillbaka till den. Därmed är det inte sagt att människor som inte mår bra inte skall få hjälp och stöd på olika sätt. Rättsligt sett måste man vara väldigt försiktig när man talar om att människor är psykiskt sjuka bara för att de begår brott. Tack!
Fru talman! Det övergripande målet för kriminalpolitiken och därmed också för kriminalvårdens verksamhet är att minska brottsligheten och öka människans trygghet i samhället. Kriminalvårdens verksamhet präglas av en human människosyn och av ambitionen att underlätta de dömdas anpassning till samhället. Då gäller det att ta till vara tiden i kriminalvården på ett meningsfullt sätt. En av huvuduppgifterna är att påverka de dömda så att de inte återfaller i brott. Därför bör programverksamheten utvecklas, och det bör skapas bättre förutsättningar för påverkansarbetet genom att man ökar möjligheterna till differentiering av de intagna mellan olika anstalter och anstaltsavdelningar. Ett särskilt handlingsprogram för vålds och sexualbrottslingar har utarbetats, och det är angeläget med en fortsatt uppföljning och utveckling av olika påverkansprogram mot alkohol och narkotika inom såväl anstalterna som frivården. Ytterligare insatser kommer att vidtas för att förhindra förekomsten av narkotika på anstalterna. I det rådande statsfinansiella läget, då besparingar måste göras inom i stort sett alla områden, måste också rättsväsendet ta sin del. Det finns möjligheter att inom kriminalvården fortsätta med rationaliseringar i administrationen och att göra ytterligare förändringar när det gäller organisation av anstalter och häkten. Dessutom synes den tidigare beläggningsutvecklingen ha dämpats, vilket innebär att utbyggnaden av anstalter och häkten bör kunna begränsas något. Jag vill börja med att kommentera de reservationer av Moderaterna, kds, Centern och Vänsterpartiet som gäller anslaget till kriminalvården. Reservationerna har helt olika utgångspunkter. Vänstern menar att det går att spara ytterligare genom att lagstiftningen ändras. Nu pågår ett arbete i Straffsystemkommittén. Man förväntas snart lägga fram förslag. Det bör vi invänta. På sikt kan vi kanske göra ytterligare besparingar genom förändringar inom lagstiftningen. Centern hävdar att det inte går att åtgärda drogproblematiken utan ett ytterligare tillskott, utöver det som regeringen har föreslagit. Varken regeringen eller Kriminalvårdsstyrelsen har på något sätt haft för avsikt att låta besparingarna drabba innehållet i verksamheten. De har på olika sätt påpekat att det bör ske en utveckling av densamma. Regeringen har som jag tidigare nämnde aviserat att ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att förhindra förekomsten av narkotika på anstalterna. Moderaterna och kds hävdar att det inte går att spara på kriminalvårdens resurser. Om man inte inom kriminalvården tar sin del av besparingarna måste det sparas på andra områden. Det är vi medvetna om. Reservanterna hänvisar till det brottsförebyggande arbetet. Detta är av största betydelse. Om man inte inom kriminalvården tar sitt ansvar för besparingarna kanske andra områden där det brottsförebyggande arbetet är ytterst väsentligt kommer att drabbas. Jag tänker på barns och ungdomars miljö. Kds ställer sig, så vitt jag förstår, egentligen bakom uppfattningen att det är allra viktigast med resurser till barn och ungdomar när det gäller det brottsförebyggande arbetet. Besparingarna ställer naturligtvis krav på reformarbetet inom kriminalvården. Inom kriminalvården har man också angivit att det vid besparingarna måste vara vägledande att man bibehåller en human grundsyn och att man fortsätter att utveckla det samlade brottsförebyggande arbetet. De förslag till nedläggningar och platsförändringar som nu initieras ligger i huvudsak i linje med den långsiktiga lokalplaneringen. För att man skall nå en ökad flexibilitet och differentiering inom anstaltsbeståndet läggs relativt små och äldre anstalter ner. Nya och mer ändamålsenliga byggnader och anstalter tillkommer. Det kan tyckas underligt att anstalter som renoverats - t.ex. den i Hudiksvall, som Miljöpartiet speciellt värnar om - kan bli föremål för nedläggning. Men utgångspunkten för Kriminalvårdsstyrelsens bedömning, som Miljöpartiet inte godtar, är att det finns begränsade utbyggnads och utvecklingsmöjligheter för framtiden. Den bedömningen har man gjort även när det gäller de övriga föreslagna anstalterna. Alla partier är överens - också Miljöpartiet - om att det inte är möjligt för utskottet att prioritera ett eller flera angelägna projekt framför andra. Det är en fråga som regeringen fattar beslut om. Dock menar Moderaterna, kds och Miljöpartiet att konsekvenserna inte är tillräckligt utredda. Kriminalvårdsstyrelsen har i sitt förslag till nedläggning av anstalter och häkten utgått från verksamheternas kvalitet, kostnader och effektivitet. Som vi alla är överens om är det regeringen som skall bereda och fatta beslut i frågan. Justitieministern har också uttalat att dessa beslut kommer att fattas utifrån ett helhetsperspektiv. Jag tycker att det sammanfaller med det förslag som reservanterna har om att det måste göras en konsekvensbeskrivning. Regeringen kommer ju före beslutet att väga in effekter för andra myndigheter. Jag tyckte att Göthe Knutson anförde att man från moderat håll i stort sett motsatte sig en nedläggning av anstalter. Den uppfattningen kunde jag inte se i reservationerna. Om jag fattade fel vill jag ha ett förtydligande på den punkten. Vidare sade Ingbritt Irhammar att Centerns tillskott på 25 miljoner i den budget som vi nu behandlar skulle kunna göra att häkten och anstalter bevaras. Det framgår inte i Centerns reservation. Jag vill kommentera det Ingbritt Irhammar sade om häktesbeläggningen. Hon anförde att beläggningen i häkten i södra Sverige var hög. Jag kan då bara notera att i redovisningen för i februari hade man i Erfarenhet och forskning visar att fängelsestraffet inte är särskilt effektivt när det gäller att förhindra att en människa fortsätter en brottslig bana utan att det i många fall befäster den kriminella identiteten. Därför är det regeringens ambition att begränsa användningen av fängelsestraff och utvidga användningen av alternativa straff och verkställighetsformer. Utskottet har också vid ett flertal tillfällen uttalat sig för en minskad användning av fängelsestraff och att det bör ske en satsning på alternativa påföljder. Det finns inte någon anledning till ytterligare initiativ i denna fråga nu, eftersom vi väntar på förslaget från Straffsystemkommittén, som just har till uppgift att utreda och lägga fram förslag om alternativa påföljder. Den psykiatriska vård som i dag finns inom kriminalvården kan jämställas med öppenvård. När det gäller sluten psykiatrisk vård måste den befintliga slutna vården inom landstingen ge en sådan, alltså helt enligt normaliseringsprincipen. De s.k. stödavdelningarna som nu planeras för de intagna med psykiska störningar skall ta hand om de personer inom kriminalvården som har psykiska problem men som inte har ett vårdbehov i den bemärkelsen att de är sjuka, dvs. de är så att säga inte behandlingsbara. Dessa personer skulle finnas inom kriminalvården i vilket fall som helst, även om man inte byggde ut de här avdelningarna, eftersom det inte finns något behov av sluten vård. Insatser görs för denna grupp för att de skall få en bättre omvårdnad och också för att underlätta även för den övriga verksamheten inom anstalterna. Utskottet har uppfattningen att ungdomar inte skall placeras i fängelse. Både Ungdomsbrottskommittén och Fängelseutredningen har behandlat frågor om behandling och placering av unga lagöverträdare. Utredningarna har remissbehandlats, och dessa frågor är under beredning och bör avvaktas. Utskottet har den uppfattningen att de placeringar som gjorts av unga i fängelse inte står i strid med åtagandet enligt barnkonventionen. De placeringar som gjorts har skett utifrån den unges bästa. Till sist, fru talman, vill jag kommentera anslaget till utlandstransporterna. Moderaterna och Vänstern anser att ytterligare besparingar kan göras på detta område. Utskottet utgår från, vilket också uttalades vid förra årets behandling av frågan, att verksamheten bedrivs effektivt, eftersom en särskild enhet nyligen har inrättats för att planera och utföra de här transporterna. Det som däremot påverkar kostnaderna är volymen av transporter, eftersom kostnaderna är relaterade till antal personer, destinationsorternas belägenhet och kostnadsnivån. Utskottet gör i frågan samma bedömning som den regeringen gör i budgetpropositionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Birthe Sörestedt sade att det finns förutsättningar för rationaliseringar inom kriminalvården. Ja, det gör det, och kriminalvården har också gjort betydande ansträngningar. Birthe Sörestedt är liksom jag ledamot av Kriminalvårdsstyrelsen. Därför kan jag räkna med att Sörestedt har läst det brev som generaldirektören Bertel Österdahl sände oss redan den 18 januari. Han ber att få fästa uppmärksamheten på att det inte bara är 50 miljoner som kriminalvården är satt att spara. I propositionen finns också en rad andra åtgärder, vissa beslutade redan tidigare, vissa kopplade till lönekompensation m.m., som innebär att det kräver noggrant studium för att man skall få beloppets volym exakt klart för sig. Vi har kommit fram till - och detta har också bekräftats av departementet - att summan ligger på mellan 290 och 300 miljoner kronor för budgetåret 1995/96. Av detta strävar vi efter att "beta av" 100 miljoner redan innevarande budgetår. Man gör alltså så gott man kan, men sedan kommer man fram till märgen, och då finns det bara nedläggningar att ta till. Birthe Sörestedt vet att Kriminalvårdsstyrelsen inte har haft möjlighet att göra, eller i varje fall inte har gjort, den konsekvensanalys som vi i våra reservationer efterlyser. Då blir det som Sörestedts egen partivän, kommunalrådet i Östersund, Gun-Britt Mårtensson, säger om nedläggningen i Östersund: Den kom som en kalldusch, och det är fullständigt vanvett. Det är ett hårt betyg gentemot partivänner.
Fru talman! Jag har tagit del av vad Kriminalvårdsstyrelsen skriver. Göthe Knutson redovisade inte här på vilket sätt man har tänkt genomföra den här besparingen. Jag kan inte förstå det som att det på något sätt skulle bli en sämre verksamhet i och med nedläggningen av vissa anstalter och utbyggnaden av vissa tillkommande paviljonger och annat.

Göthe Knutson vet att Kriminalvårdsstyrelsen har varit i Östersund och diskuterat kostnader och effekter. Frågan överlämnas sedan till regeringen. Som vi alla är överens om är det regeringen som fattar beslut i de här frågorna, och då föreligger de kostnadsutredningar och effektivitetsutredningar som Kriminalvårdsstyrelsen har gjort.
Fru talman! Fortfarande är det den konsekvensutredning som vi efterlyser som borde ha tillkommit för att man skall kunna göra bedömningar. Det är inte Kriminalvårdsstyrelsen som har funnit att det är nödvändigt att för innehållet i kriminalvården lägga ner ett antal anstalter. Detta tvingades man till därför att man inte hade andra medel än nedläggning att tillgå inför den nedskärning som regeringen påbjuder. Anstalten i Hudiksvall har nämnts i debatten. 7 miljoner sattes in där. Det gjorde Kriminalvårdsstyrelsen därför att man hade tänkt sig att behålla den anstalten åtskilliga år till. I Vänersborg finns anstalten Borgen. Den är visserligen byggd 1851, om jag minns rätt, men innehållet i vården där är alldeles utomordentligt och kompletteras av den vård som ges på den nybyggda anstalten i samma kommun. Det är s.k. vårdkedja som har utvecklats där tillsammans med frivård. Men inför damoklessvärdet tvingas man nu fatta beslut som man inte hade tänkt sig, och det bör Birthe Sörestedt tänka på. När det gäller Östersund åberopade jag det socialdemokratiska kommunalrådet, som anser detta vara vanvett. Jag antar att det är en klok kvinna, eftersom hon är partivän till Birthe Sörestedt.
Fru talman! Nej, Göthe Knutson, Kriminalvårdsstyrelsen kanske inte hade tänkt lägga ner de här anstalterna i den takt man nu blir tvungen till. Vi skall inte glömma vad som är utgångspunkten. Utgångspunkten är att vi har ett statsfinansiellt läge som gör det nödvändigt med besparingar. Besparingar görs i dag på i stort sett alla områden. Därför anser vi att kriminalvården inte kan undantas. När vi i höstas behandlade den ekonomiska propositionen ansåg också majoriteten i utskottet att kriminalvården och rättsväsendet måste ta sin del av besparingarna. Besparingarna får inte, som också kds anförde tidigare i debatten, läggas över på andra viktiga områden som barn och ungdomar, insatser mot arbetslöshet och social utslagning. Det är områden som kanske hade fått ta de här besparingarna om de inte kan ske inom kriminalvården. På inget sätt antyder man inom kriminalvården att verksamheten skall bli sämre. De kostnader man där har bedömt vara störst är lokaler och löner. Man har också utifrån olika utgångspunkter och analyser gett förslag till vilka anstalter och häkten som kan läggas ner. Det ankommer på regeringen att ta ställning till detta utifrån vilka effekter det får på andra myndigheter och därefter göra en bedömning av vad som skall läggas ner.
Fru talman! Birthe Sörestedt sade i sitt inlägg att regeringen och Kriminalvårdsstyrelsen inte har haft för avsikt att minska på narkotikabekämpningen på anstalterna utan att den tvärtom skall öka. Jag tycker att det är bra, eftersom det gäller ett i dag oerhört stort problem och de resultat som man uppnår absolut inte är tillräckliga. Vi har från Centern i motionen och i reservationen sagt att de 25 miljoner som vi föreslår kan användas till drogbekämpning och till insatser för dem som har psykiska problem. Men om det, som Birthe Sörestedt säger, visar sig att dessa pengar inte behövs för narkotikabekämpning utan att man skall utöka denna ändå, finns det verkligen ytterligare möjligheter. Som jag sade i mitt första inlägg kan dessa 25 miljoner självfallet också användas för att rädda vissa nedläggningshotade häkten och anstalter, även om vi inte specifikt har uttalat detta i motionen och i reservationen. Det gäller särskilt om medlen inte behövs för drogbekämpning.
Fru talman! Vi har alltsedan mitten av 80-talet diskuterat olika åtgärder för att komma till rätta med narkotikamissbruket. Vi är helt överens om att detta arbete måste fortsätta. Det skall inte göras avkall på detta, utan ytterligare initiativ skall, som regeringen har uttalat, tas för att komma åt narkotikamissbruket. Ingbritt Irhammar säger nu att de 25 miljonerna kan användas till annat, till häkten och till anstalter. Givetvis, men om man inte gör en besparing nu, återkommer kostnaderna längre fram. Är då Centern villig att framöver ge ytterligare pengar till kriminalvårdens anstalter och häkten?
Fru talman! Jag vill först säga att det är viktigt att vi är överens om att det fordras en ordentlig narkotikabekämpning på anstalterna. Som jag sade i mitt första inlägg behövs sådana insatser i dag minsann också mot dopingpreparat. Vad gäller det bevarande av vissa anstalter som våra medel kan räcka till krävs det återigen en total konsekvensanalys av om man verkligen gör några besparingar eller ej. Birthe Sörestedt sade i sitt första inlägg att det nu är, om jag hörde rätt, i genomsnitt en Det är en oerhört hög beläggning. Vi tidigare sett att genomsnittet är 91 % beläggning. Jag har fått höra att det är veckovisa kontroller av situationen på häktena i t.ex. Skåne. Man har där ringt runt till häkte efter häkte, och det har vecka efter vecka inte funnits en enda plats. Det är självklart att en genomsnittsstatistik ligger litet lägre medan beläggningen enstaka veckor kan vara litet högre. Situationen är dock mycket allvarlig, och det är viktigt att se över och följa upp situationen.
Fru talman! Visst kan vi här redovisa procentsiffror på beläggningen och hänvisa till förhållandena i februari eller mars eller under andra perioder. Siffrorna varierar från månad till månad, och det är viktigt att beläggningen inte blir för hög. Vi har tidigare från riksdagen uttalat att vi vill ha en 85-procentig beläggning, men på grund av besparingar som måste göras kommer vi inte att nå det målet under de närmaste åren framöver. Låt mig också konstatera att vi inte heller under de föregående två åren nådde den beläggningen.
Fru talman! Jag vill kommentera två saker i Birthe Sörestedts anförande. Det gäller återigen de nedläggningshotade anstalterna. Birthe Sörestedt sade att Kriminalvårdsstyrelsens kriterium var mindre, utbyggbara anstalter. Då undrar jag: Varför skall de byggas ut? Jag förstår inte varför vi skall ha en strävan att bygga ut anstalter. Det är de mindre anstalterna som jag vill värna om. Jag tycker att de är bättre och menar att de kan omvandlas och tas i bruk för frivården. Det är en positiv inriktning. Det andra uttalandet var att det är fråga om gamla och nedslitna anstalter. Ja, det var den informationen som vi fick. Jag såg framför mig flagnande ruckel som det regnar in i. Vi fick höra att det var fråga om flera byggnader från 1800-talet, bl.a. i Hudiksvall. Men i verkligheten är de inte några ruckel, utan det har gjorts genomgripande renoveringar. 1800-talshus har ofta mycket bättre stomme än dagens hus. Det är därför som vi ifrågasätter nedläggningen av dessa anstalter. Det har framkommit att den beskrivning som vi har fått inte stämmer. Lokalerna på Hudiksvallsanstalten är i så bra kondition att de nyligen har återinvigts. Vi säger därför att det i detta sammanhang inte blir fråga om några stora belopp, som man kortsiktigt kan tro att det blir.
Fru talman! Jag vill först för Kia Andreasson peka på förutsättningarna för verksamheten och på anledningen till att man vill utveckla och bygga större anstalter. Man kan spara på administration m.m., om anstalten är litet större. Om man, som sker, bygger till vissa anstalter, kan man inom dessa anstalter inrätta små enheter där man kan genomföra påverkansprogram och olika former av rehabilitering. Man kan också på ett bättre sätt differentiera de intagna mellan de olika avdelningarna och ha dem helt eller delvis avskilda från varandra. Det är en sådan inriktning av verksamheten på olika påverkansprogram som man vill se inför framtiden. Kriminalvårdsstyrelsen har därför angivit att vissa anstalter ur kostnads och effektivitetssynpunkt men också av utvecklings och utbyggnadsskäl bör läggas ned. Som jag tidigare nämnde finns dessa anstalter med i de planer som har funnits för att förändra anstaltsbeståndet på längre sikt. Många av dem är, som Kia Andreasson sade, 1800-talsanstalter, och det har varit ett måste att göra renoveringar i lokalerna för att både personalen och de intagna skulle ha en något så när dräglig miljö att vistas i. Dessa lokaler skall vara kvar fram till dess att anstalten skall läggas ned. Utgångspunkter för den bedömning som gjorts av Kriminalvårdsstyrelsen har varit dels verksamheten, dels kostnaderna och utvecklingsmöjligheterna.
Fru talman! Jag förstår av Birthe Sörestedts inlägg att man kan effektivisera genom att ha stora anläggningar. Men även om de delas upp i mindre avdelningar är det ändå fråga om stora anstalter, som till viss del är negativa. Det blir där en helt annan atmosfär och anda, och det är ovedersägligt att det är positivare med mindre anstalter. De besparingar som kan göras genom samordning kan ätas upp av kostnader för långa avstånd och annat som kommer in i bilden. Det är sådant som vi försöker analysera. Vad återigen gäller de gamla argumenten att det bara är fråga om kosmetika på byggnaderna vill jag säga att det inte är så. Upprustningen sker inte bara för att man skall kunna vistas där under en liten period till, utan det är fråga om en genomgripande renovering. Vi kommer väl inte mycket längre i detta replikskifte, men jag ville ändå kommentera dessa uppgifter.
Fru talman! Det kan kanske vara på sin plats att beskriva vilka storlekar som vi talar om. De anstalter som här beskrivs som stora har ungefär 100 - 120 intagna, och de anses i varje fall i ett internationellt perspektiv vara mycket små. De mindre anstalter som byggs ut blir inte så hiskligt stora. Jag sade inte att det blir fråga om kosmetika. Jag sade att det krävs en förbättring för att människor skall kunna vistas i dessa byggnader, och det är viktigt. Diskussionen om huruvida dessa gamla anstalter skall vara kvar ännu en tid gäller om de skall kunna vara kvar på ytterligare 10, 15 eller 20 års sikt. För att de skall kunna vara ändamålsenliga för kriminalvården krävs det då helt andra utbyggnads och utvecklingsmöjligheter.
Fru talman! Först vill jag säga att jag kommer att vänta med spänning på att Straffsystemkommittén skall bli klar. Jag är också mycket tacksam över de signaler som jag känner att socialdemokraterna ger när det gäller att bygga ut de alternativa påföljderna och att återkomma även med större ändringar i framtiden. Vad jag framför allt skulle vilja kommentera är situationen för de psykiskt störda inne på anstalterna. I det fallet är jag helt överens med Birthe Sörestedt om att det är olidligt för dem som är där, både för personal, de människor som har dessa problem och övriga intagna. Ur den synpunkten är det vettigt att bygga upp stödavdelningar. Men det handlar inte om psykiskt störda som ändå skulle ha hamnat inom kriminalvården. Som jag tog upp i mitt anförande handlar det också om lagändringen. Det är fler av de psykiskt störda som i dag döms till fängelse därför att vi har en striktare definition. En stor del av dem som är psykiskt störda som kommer att behöva hjälp på stödavdelningar hade tidigare inte dömts till fängelse. Birthe Sörestedt talar om att dessa människor är icke behandlingsbara. Men det är väldigt olika meningar om detta är en behandlingsbar grupp eller inte. Det tvistar man om även inom rättspsykiatrin. För bara två år sedan hade dessa människor bedömts vara så sjuka att de inte skulle dömas till straff. Det är där ändringen måste ske, anser vi i Vänsterpartiet.
Fru talman! Det är väldigt svårt att uttala sig om de psykiskt sjuka. Kriminalvården föreslår nu att man på bästa sätt skall ta hand om dem som finns inom kriminalvården. Fängelseutredningen har också varit inne på den diskussion som förts tidigare om att den slutna vården inte tog hand om dem som fanns inom kriminalvården. Det bör alltså vara ett bättre samarbete med den slutna vården. Vi kommer säkert att återkomma till denna grupp. Det finns mycket mer att diskutera i dessa frågor. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att utskottet vid flera tillfällen har uttalat att vi skall använda oss av alternativa påföljder i större utsträckning och att vi skall få förslag till nya alternativa påföljder. Vad jag förstår kommer Straffsystemkommittén med sitt förslag till hösten. Då får vi möjlighet att vidare diskutera de alternativa påföljderna och de förändringar i lagstiftningen som kan behövas.

Fru talman! Betänkandet rörande anslag till Brottsförebyggande rådet innehåller fyra moderata reservationer. I det här sammanhanget tänker jag för tids vinnande endast yrka bifall till en reservation. Det innebär inte att vi moderater har ändrat uppfattning sedan behandlingen i utskottet. Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 6 och därmed avslag på utskottets hemställanspunkt nr 5. Att vi valt att koncentrera våra reservationer i kammaren till just reservation 6 hänger samman med att denna reservation tar upp och pekar på den övergripande synen på kriminalpolitiken. Brottsförebyggande rådets arbete och annat offentligt brottsförebyggande arbete styrs av de uttalanden om inriktningen på kriminalpolitiken som bl.a. riksdagen gör. Ser man på olika uttalanden är det enligt min uppfattning mycket tydligt att det finns en grundläggande skillnad i synen på inriktningen av kriminalpolitiken. Vi moderater menar att majoritetens förslag visar att den inte har lyckats frigöra sig från myndighetsperspektivet. När man läser majoritetens uttalanden i detta och även i andra sammanhang får man lätt intrycket att om vi bara kan fatta de rätta politiska besluten kommer människan därmed att bli god. Vi moderater har en litet annan utgångspunkt. Vi utgår från den enskilde individens kapacitet men också från den enskilde individens ansvar. Utgångspunkten måste vara att det är den enskilde individen som har det yttersta ansvaret för sina handlingar. Inte alla, men så gott som alla enskilda individer har också förmågan att förstå konsekvenserna av sitt handlanden och kan därmed också ta ansvaret för det. Det innebär också, vilket framkommer i våra resonemang, att det är väsentligt att det allmänna stöder de krafter som är särskilt viktiga för hur vi formas som människor. En sak är alla rimligen medvetna om, och det är att vi inte formas som människor genom politiska beslut utan att vi formas som människor i våra relationer till andra människor. Det finns vissa relationer som är särskilt viktiga. Allra viktigast är den unges relation till föräldrarna. Därför är det otroligt viktigt att vi stöder dem och även uttalar våra förväntningar på dem som är föräldrar till det uppväxande släktet. Föräldrarna är de absolut bästa normöverförarna. Därför måste vi ge dem möjlighet att fungera som detta. En bakgrund till det under de borgerliga åren införda vårdnadsbidraget är just att ge föräldrarna stöd, visa tilltro till deras förmåga och förbättra deras möjligheter att fungera i sin föräldraroll. Tyvärr är vårdnadsbidraget numera borta. Skolpengen har motsvarande funktion. Även om skolpengen inte är borta har vi fått signaler om att den skall urholkas. Men vi vill också markera våra krav på föräldrarna, som jag antydde. Det resulterade bl.a. i en lagändring under den förra mandatperioden som innebar en utökning av föräldrarnas skadeståndsrättsliga ansvar. Vi för också fram skolan och de människor som är verksamma där. Deras relation till de unga är också av särskild betydelse när det gäller det brottsförebyggande arbetet. Det är viktigt att skolan inte bara överför kunskaper utan även normer. Vi måste göra det mycket tydligt att de som är verksamma i våra skolor skall vara medvetna om att lagbrott som begås inom skolans murar är lika mycket lagbrott som om de begås utanför skolan och skolans lokaler. Jag är av den uppfattningen att vi har en förbättrad attityd, men det är långt kvar innan den svenska skolan mer generellt lever upp till kravet som normöverförare. Det är den här typen av resonemang som vi för fram i vår reservation. För vår del innebär det att vi ville ha ett uttalande om inriktningen av kriminalpolitiken i denna riktning. Jag vill också i sammanhanget ta upp det särskilda yttrande som vi moderater har avgivit i anslutning till betänkandet. Vi hade en motion där vi förespråkade att det nationella brottsförebyggande programmet skulle arbetas fram med stor snabbhet. Vi fick i samband med utskottsbehandlingen det lugnande beskedet att det uppdrag som den borgerliga regeringen gav till Brottsförebyggande rådet skulle kunna slutföras i tid och att regeringen skulle kunna redovisa ett nationellt brottsförebyggande program till hösten. I och med att vi fick detta besked var vi lugnade. Det fanns inte skäl för oss att vidhålla ett bifallsyrkande till vår motion. Men vi ville med vårt särskilda yttrande markera hur viktigt vi anser det är att det nationella brottsförebyggande programmet verkligen kommer fram i tid. Nu har vi efter utskottsbehandlingen fått besked som oroar oss. Det är inte bara Brottsförebyggande rådets arbete som är av betydelse för det brottsförebyggande programmet. Även Trygghetsutredningens arbete är av betydelse. Jag har fått besked om att Trygghetsutredningen har fått förlängd tid, så att Trygghetsutredningen inte kommer att kunna avlämna sitt betänkande förrän vid kommande årsskifte. Det innebär att jag har svårt att se att regeringen kan lägga fram något heltäckande och meningsfullt nationellt program redan till hösten. Det är då värt att notera vad vi sade i vårt särskilda yttrande. Om vi inte får ett program snabbt kommer vi moderater att återkomma och lägga fram särskilda förslag och ställa särskilda krav. Även om det är lätt att peka på vilka krafter som är avgörande är det mycket arbete kvar för att se till att alla de krafter som är viktiga i det brottsförebyggande arbetet samverkar på ett bättre sätt och att vi tar till vara även de icke-offentliga krafter som är väsentliga för det brottsförebyggande arbetet.

Fru talman! BRÅ firade tjugoårsjubileum i fjol. Arbetet inom BRÅ har förändrats en hel del under åren. Den senaste tiden har BRÅ mer utvecklats till ett kvalificerat expertorgan i kriminalpolitiska frågor under regeringen. BRÅ:s verksamhet har förskjutits från mer grundläggande långsiktig forskning till mer tillämpad forskning och utvärdering, vilket naturligtvis inte utesluter också en viss grundläggande forskning. Man ägnar sig åt statistiska översikter, analyser och kunskapssammanställningar. Tyngdpunkten ligger på det brottspreventiva arbetet och samhällets reaktioner på brott. Det är viktigt att betona att det brottsförebyggande arbetet givetvis skall minska antalet brott och öka tryggheten i samhället. Därmed är det brottsförebyggande arbetet kopplat till åtgärder för brottsoffer. Förebyggande arbete minskar självfallet antalet brottsoffer. Därför har det brottsförebyggande arbetet väldigt många beröringspunkter med brottsofferinriktad verksamhet. Vi har från Centerns sida väckt motioner där vi har betonat vikten av det brottsförebyggande arbetet särskilt i kommunerna. Vi har tidigare under dagen berört brottsoffren och att det är önskvärt att inrätta lokala brottsförebyggande planer i varje kommun och att det arbetet bör utvecklas snabbt. BRÅ har här tillsammans med Rikspolisstyrelsen en oerhört viktig roll spela genom att stödja, initiera och stimulera ett sådant arbete. Det bästa vore om sådana lokala trygghetsplaner kommer fram på frivillig väg, och det är vad vi önskar. Skulle det visa sig att det inte går är vi i Centern inte främmande för en lagstiftning som tvingar fram planer. Men vi bör först ge det något år för att se om de kommer fram på frivillig väg. Dessutom är arbetet med en nationell brottsförebyggande strategi, pilotprojekt och även Trygghetsutredningens resultat oerhört viktigt för detta. Den kriminalpolitiska framtids och omvärldsanalys som BRÅ har gjort, och som enligt betänkandet också får fortsätta, är oerhört intressant och viktig, liksom de olika pilotprojekten som nu är på gång, skall utvärderas och ligga till underlag och vara modeller för det förebyggandet arbetet. BRÅ har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt brottsförebyggande program. Jag tror att det kommer att få en enorm betydelse för att minska brottsligheten i samhället om man kan stimulera kommunerna att arbeta i den riktningen. Härutöver har BRÅ gjort en undersökning om rättsmedvetandet i vårt land. Det är en undersökning som är oerhört intressant och viktig, för att inte tala om det beställaransvar som BRÅ har fått för den officiella statistiken inom rättsväsendet. Det är oerhört svårt att veta hur man skall utvärdera statistik så att man får rätt underlag för bl.a. politiska beslut. Debatten om vad vi skall göra för att försöka minska våldet i samhället och öka tryggheten för de enskilda är oerhört viktig. Vi oroas över det ökade våldet, det ökade grövre våldet och att våldet går ner i åldrarna. Vi gissar oss fram till olika orsaker till det. Det vi tycks vara ganska överens om är att det är oerhört viktigt att starta insatser tidigt och prioritera insatser för barn och ungdomar. Detta har Centern utvecklat i reservation 4. Vi redogör där för vår syn på inriktningen på kriminalpolitiken. Vi betonar bl.a. åtgärder för att få till stånd en uppväxtmiljö där barn utvecklas till mogna, trygga och ansvarskännande individer. Normlösheten får inte breda ut sig, utan det skall finnas en etik och moral i samhället och mellan oss. Vi skall försöka minska klyftorna i samhället och minska segregationen, som är ett oerhört stort problem i dagens läge. Vi betonar från Centerns sida såväl familjens roll som skolans roll och samhällsinsatser på olika områden. Vi vill framför allt ha åtgärder som bryter tidig brottslighet. Därför kräver vi också tidiga insatser, och alltid tidiga och snabba reaktioner på ungdomsbrott. Vi har länge från Centerns sida kämpat för införande av medling och utvecklande av det. Det går trögt framåt. Vi har kämpat för skadelindrande arbete, åtgärder på det området och att man får stå till svars för sina handlingar även som ung brottsling. Eftersom droger ligger bakom oerhört mycket av brottslighet - narkotika, men också alkohol och numera doping - är det oerhört viktigt med insatser på detta område. Jag har här utvecklat de tankar som förs fram i reservation 4, och jag yrkar härmed bifall till den reservationen.

Fru talman! När det gäller Vänsterpartiets inställning till det brottsförebyggande arbetet har jag i debatter vid flera tidigare tillfällen lyft fram hur välfärdssamhället är uppbyggt. Den allra viktigaste insatsen i det brottsförebyggande arbetet är att motverka segregation, motverka arbetslöshet och utslagning och minska de ökade klyftorna mellan människor. Ett instrument som riksdagen och staten har är Brottsförebyggande rådet. Vi anser att den inriktning som Brottsförebyggande rådet har haft inte har varit den riktiga när det gäller att kunna förebygga brott på en grundnivå. Vi anser att det verkligen behövs ett organ och en myndighet som enbart har som inriktning att finna metoder som motverkar våldsbrott, rasistiska upplopp, främlingsfientliga angrepp och andra övergrepp. Det behövs en organisation som har tentakler över hela landet just för att våldet och kriminaliteten inte längre enbart är ett storstadsfenomen, utan är ett fenomen som blir starkare över hela landet. BRÅ skulle kunna initiera fler olika lokala verksamheter. Det skulle kunna följa dem och sprida kunskap om vad som kan vara verksamt för att minska våld och övergrepp. Vi anser inte att det är rätt att ha en statlig organisation som till större delen bedriver en forskning, en utvärdering och ett statistiskt arbete som inte får en konkret nytta i det brottsförebyggande arbetet. Huvudparten av BRÅ:s verksamhet har fått karaktären av grundforskning, vilket vi anser är en forskningsdisciplin som borde höra hemma inom den ordinarie kriminologiska forskningen och borde förpassas dit. Den delen borde man skilja ut från BRÅ och lägga över forskningen på andra håll. BRÅ skulle i stället arbeta mer konkret med daghem, skolor, fritidshem, föreningar och framför allt skulle skolan vara den målgrupp som fick den största uppmärksamheten. Skolan har den överlägset största chansen att kunna påverka ungdomar. Där finns de större delen av året och veckan. En aktivare insats från ett centralt organ skulle på sikt kunna ge resultat. Man skulle kunna se till att eldsjälar togs till vara i ett brottsförebyggande arbete. Det är orimligt att samhället och staten lägger ner pengar på att ta fram kunskap medan mycket litet pengar läggs på att sprida kunskapen. De forskningsresultat som vi har tillgång till måste bättre tillvaratas. BRÅ skulle kunna ta till sig både internationella och svenska erfarenheter och forskning och omvandla dessa till lämpliga projekt och sedan tillämpa detta i lokala verksamheter runt om i landet, från norr till söder. Det är sådant som jag anser skall vara BRÅ:s huvuduppgift, ett BRÅ som står närmare människorna ute och inte bara är till för forskare, ett BRÅ där hundratals lokala skol och föreningsprojekt skulle kunna blomma. BRÅ har gjort mycket goda insatser. Jag vill också peka på alla de rapporter som man har tagit fram. Man har skrivit ett femtontal rapporter om den ekonomiska brottsligheten där det fördes fram ett hundratal bra förslag, varav endast få har realiserats. Men det är ju knappast BRÅ:s fel. Man har tagit fram rapporter om våldsbrotten. Man har gjort en kartläggning av våldet på krogar och i anslutning till krogar, om kvinnomisshandel, om stölder. Man har gjort rapporter om skolans möjlighet som förebyggande instans. Under året har det kommit ett tiotal rapporter. I dessa rapporter framläggs det ett otal förslag till åtgärder som oftast inte har blivit prövade, utan förslagen har blivit liggande. Då anser vi att någonting måste ha blivit fel. Mycket av BRÅ:s jobb har hela tiden varit att ta fram förslag till åtgärder, men det händer mycket litet. Nu måste vi alla dela på jobben och se till att detta kommer ut till markplanet. Vi tror att en bra väg skulle vara att låta BRÅ bli en organisation som renodlat arbetar med förebyggande arbete medan man i stället låter andra instanser ta hand om forskningen. Jag står givetvis bakom båda reservationerna. Men jag kommer att yrka bifall bara till reservation 2.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande nr 17. Dessutom yrkar jag avslag på samtliga motioner och reservationer som behandlas i detta betänkande. Brottsförebyggande rådet fick genom ett riksdagsbeslut 1993 en ny roll, precis som Ingbritt Irhammar sade. Det blev ett kvalificerat expertorgan i kriminalpolitiska frågor under regeringen. Utvecklingsarbete, utvärdering och tillämpad forskning spelar en stor roll i rådets arbete. En annan uppgift är att under regeringen ansvara för övergripande utredningar och analyser och på det sättet ge underlag för statsmakternas kriminalpolitiska åtgärder. Verksamheten har förskjutits från mer grundläggande forskning till tillämpad forskning, utvärderingar, statistiska översikter och analyser. Tyngdpunkten ligger på brottsprevention och samhällets reaktioner mot brott. Man bedriver ett antal pilotprojekt som syftar till att utveckla modeller för lokalt brottsförebyggande arbete. Från den 1 juli 1994 har man fått ansvaret för den officiella statistiken inom rättsväsendet. Det är alltså mycket betydelsefulla uppgifter från samhällets synpunkt. Det självklara målet för ett lands kriminalpolitik är att minska brottsligheten. Därför är det en central uppgift för samhället att försöka förebygga brott. Familjen har självfallet en avgörande roll när det gäller att förhindra unga människor att komma in i ett kriminellt livsmönster. Föräldrarna har det primära ansvaret för sina barn. Detta ansvar inbegriper självfallet också att de skall förhindra och förebygga att barn begår brott. Men vi måste också stödja de föräldrar som inte klarar sin uppgift. Och vi måste stödja de insatser som görs inom våra folkrörelser, på våra skolor, på arbetsplatser och i det övriga vardagslivet. Vi har alla upprörts över de hemska händelser som har ägt rum på olika platser i vårt land, i Falun, i Bjuv, vid Stureplan och nu senast det som hände under påskhelgen i Vålberg. Därför måste vi satsa än mer på riktade förebyggande insatser. Dessa insatser kan dels bestå av att förbättra ungdomars sociala förhållanden, dels av åtgärder för att minska antalet tillfällen att begå brott. Riktade åtgärder behövs också för att öka upptäcktsrisken och därigenom för att öka andelen uppklarade brott. För min del hoppas jag därvidlag mycket på närpolisverksamheten, som bygger på ett problemorienterat arbetssätt och på samarbete med andra myndigheter och organisationer. Från min tidigare verksamhet i skolan har jag mycket goda erfarenheter av samarbetet med de poliser som fanns i "mina" skolors bostadsområden. Sedan vill jag övergå till att något kommentera de motioner och reservationer som föreligger i detta ärende. De har blivit färre. Åström pläderat för yrkande 3 i sin motion om ändring av huvudinriktningen. Man skall bedriva ett mera fältnära arbete och sprida kunskap och idéer till skolor och organisationer. Vi i utskottet anser inte att man efter så kort tid bör ändra den inriktning som BRÅ:s verksamhet nyligen har fått. Vi vill också att BRÅ - som det står i betänkandet - skall utvecklas till ett kvalificerat expertorgan med uppgift att arbeta med utveckling, utvärdering, tillämpad forskning och information inom det kriminalpolitiska området. I Vänsterpartiets motion yrkas också att man skulle minska anslaget med 15 miljoner kronor - Alice Åström har pläderat för detta. Man vill i stället föra över pengarna till universitet och högskolor, eftersom man anser att den kriminalpolitiska forskningen hör hemma där. Men med hänvisning till det som jag nyss sade om det olämpliga i att ändra BRÅ:s inriktning efter så kort tid har vi samma uppfattning även när de gäller de 15 miljonerna. Vid mom. 5 föreligger det tre reservationer. Det gäller inriktningen av kriminalpolitiken. Centerpartiet och kds vill båda ha ändringar i betänkandets text. Men den texten i betänkandet är för mig mycket viktig, eftersom det i den tas upp de sociala och centrala tankarna om social trygghet, vikten av en familjepolitik som syftar till att minska klyftorna i samhället och motverka segregationen m.m. Allt detta är viktiga faktorer för att man skall nå det kriminalpolitiska målet att minska brottsligheten. Den tredje reservationen - reservation 6 - vid mom. 5 har Gun Hellsvik yrkat bifall till. Man reserverar sig till förmån för sin egen motion Ju801. Jag måste säga att den motionen innehåller moderat retorik på hög nivå. Jag citerar: "Socialdemokraternas metod att angripa brottsligheten är att reducera individen till ett objekt för sociala och ekonomiska krafter utan ansvar för sitt eget liv eller handlingar och att ersätta det individuella ansvaret med politiska beslut." Hur man kan tolka det som vi har sagt och skrivit på det sättet begriper jag inte. Jag har en känsla av att man inte vill läsa det på annat sätt. I den reservationen talar Gun Hellsvik även om att familjens roll knappast kan överskattas. Såvitt jag förstår föreligger det ingen oenighet om att föräldrarnas roll är det absolut viktigaste. Jag tycker att det är att slå in öppna dörrar om man påstår att vi har sagt något annat. Av utskottsbetänkandet framgår det mycket klart. Gun Hellsvik rationaliserade verksamheten här och plockade in även skolans brottsförebyggande betydelse i motiveringen för den reservationen, nr 6. Även detta står mycket klart uttalat i betänkandet och bör inte ändras. om att man redan nu vill igångsätta ett handlingsprogram i brottspreventivt syfte för föräldrar och de som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar. På den förra regeringens initiativ fick BRÅ i uppdrag att utarbeta ett underlag för ett nationellt brottsförebyggande program. Som vi här har hört flera gånger är den utredningen på väg framåt. Senast den 1 maj var det sagt att den skulle vara klar. Det som Gun Hellsvik tillade om att Trygghetsutredningen skulle ha fått förlängd tid är någonting som i alla fall inte jag vet någonting om. Jag hoppas fortfarande att det blir ett program i höst. Givetvis bör man avvakta detta förslag innan man gör någonting annat. Allmänna arvsfonden skall utvärderas. Men eftersom det ligger utanför utskottets beredningsområde - är detta egentligen inte justitieutskottets bord. Men självfallet, som vi har skrivit i betänkandet, ser utskottet positivt på att utvärderingar kommer till stånd. Men frågan om huruvida det finns anledning att införa en generell sådan ordning undandrar sig utskottets bedömning. Herr talman! Med det anförda har jag kommenterat reservationerna.

Herr talman! Jag vill bara för Märta Johansson förtydliga vad vår reservation innebär. Vi ställer oss bakom det som står i majoritetsskrivningen om inriktningen av kriminalpolitiken. Men vi vill göra tillägg till inriktningen om sådant som vi tycker saknas. Att familjens och skolans roll är central finns inte med i inriktningen. Betydelsen av att unga människor möts av en omedelbar reaktion när de begår brott finns inte heller angiven i er inriktning. Att det är den enskilde medborgaren själv som har det yttersta ansvaret för sina handlingar säger ni ingenting om. Vi talar om den kombinerade politiken som syftar till både social trygghet och människovänligt samhälle och som krävs för att man skall nå målet en minskad brottslighet. Vi tar också upp arbetsmarknadspolitikens roll. Dessutom talar vi väldigt mycket om kravet på fasta moraliska och rättsliga värderingar. Allt detta är tillägg till det ni skrev om inriktningen men som vi tyckte var för tunt och snålt.
Herr talman! Jag tycker att det som står på s. 9 i betänkandet när det gäller familjen och det som står på s. 13 när det gäller skolan är mycket väl och fylligt uttryckt. Det är bra om vi inte skiljer oss åt i uppfattningarna.
Herr talman! Det är väl att ni har tagit med dessa tankar litet senare inom andra områden. När det gäller inriktningen av kriminalpolitiken tyckte vi att det saknades. Därför tar vi med det i vår reservation. Det är en, kan man säga, dubbelbetoning plus att vi saknade detta med tidiga reaktioner när ungdomar begår brott.
Herr talman! Märta Johansson säger sig inte se hur vi kan uttala oss om den socialdemokratiska politiken som en politik där man tror på de politiska besluten som lösare av allt. Jag vet inte om jag har förmågan att förklara det tillräckligt tydligt. Jag tycker att det framgår tydligt när man jämför vår reservation 6 med texten i betänkandet, som socialdemokraterna står bakom. I betänkandet talas det om att den allmänna politiken måste än det ena, än det andra. Man måste skapa förutsättningar, man måste skapa bättre levnadsvillkor i fråga om samhällets förmåga osv. Så sägs det att mycket av detta ankommer på andra än Justitiedepartementet och dess myndigheter. Jag kan inte utläsa det som någonting annat än att det är andra offentliga organ. Detta bör jämföras med det som anges som grunden i den moderata reservationen, nämligen att kriminalpolitiken måste ha sin utgångspunkt i att den enskilde medborgaren själv har det yttersta ansvaret. Det finns ingen motsvarighet till detta i det socialdemokratiska resonemanget. Det är hela tiden myndighetsperspektivet. Det är där skillnaden ligger. Vi försöker se ur grodperspektivet, socialdemokraterna ser ur myndighetsperspektivet.
Herr talman! Men vi sitter ju i riksdagen och fattar politiska beslut vid varje arbetsplenum. Det är på politiska beslut som vi grundar vårt samhälle. Det har vi väl i alla fall accepterat. Gun Hellsvik har ännu inte lyckats förklara för mig hur man kan läsa ut att vi socialdemokrater inte vill att människor skall ta personligt ansvar. Självfallet skall de göra det.
Herr talman! Jag tycker att jag håller mig till ämnet även om jag går in på ett annat område för att förklara hur jag ser det. Jag tycker att vi fick ett bra exempel förra fredagen när socialdemokraterna lade fram sitt förslag om begränsningar i avdragsrätten för pensionsavgifter. En motivering var att svenska folket sparar för mycket. Jag vet inte om detta är en bättre förklaring: När staten skall fatta beslut - vår uppgift är ju att fatta beslut - måste man ibland förstå att man skall låta bli att göra det för att inte förstöra situationen.
Herr talman! Jag tyckte inte att pensionerna hade med saken att göra i det här sammanhanget. Jag skulle vilja ha besked av Gun Hellsvik i en fråga. När det gäller skolan uppfattar jag det hon sade nästan som ett påhopp på att skolan inte har skött sin uppgift med det brottsförebyggande arbetet under de gångna åren. Jag har plockat fram 1980 års läroplan och 1994 års läroplan för att kunna bevisa att det mycket tydligt står talat om skolans uppgift att fostra och påverka. Man skall göra det tillsammans med föräldrarna.

Herr talman! Jag är tacksam att jag kunde få ordet, eftersom det ger mig tillfälle att bemöta en fråga som jag tycker är väldigt viktig. Den som påstår att vi i de svenska skolorna har lyckats hantera de interna problemen på rätt sätt vågar inte riktigt se de problem som vi har haft. Vi känner alla till att mobbning är någonting som har förekommit länge och är ett allvarligt problem i många skolor i Sverige. Jag hävdar inte att det är lätt att lösa denna typ av problem, men det är rimligt att kräva att skolan, när den känner att den inte ensam kan hantera detta problem, faktiskt gör en anmälan. Vi får inte glömma att mobbning är alltid någon form av brott som den unge begår även om den som begår brottet inte nödvändigtvis är i straffbar ålder. De som har låtit mobbning fortgå i skolan utan att göra anmälan när de inte kunnat hantera den själva har inte skött sin uppgift. Den som inte vågar säga det tycker jag skall börja rannsaka sitt eget sätt att tänka.

Herr talman! Betänkandet handlar om anslag till åklagarmyndigheten. Jag yrkar bifall till Miljöpartiets reservation under mom. 3. Alldeles för få miljöbrott leder till domstolsbeslut. Många ärenden läggs ner i stället därför att de är besvärliga att utreda och bevislägga. En orsak är brister i förundersökningsförfarandet, vilket måste förbättras. Det räcker inte med att stifta bra lagar om inte dessa inte kan fås att fungera så att skyldiga blir dömda för att de brutit mot lagarna. För att exemplifiera vad jag menar tar jag upp ett återkommande problem, oljeutsläppen i Östersjön. För att motverka olagliga oljeutsläpp bevakar Kustbevakningen svenska farvatten. Genom radarspaning från flygplan kan man enkelt upptäcka utsläpp över 20 liter. Alla fartyg blir tyvärr inte identifierade. Men när detta kan göras och bevisen är klara överlämnas ärendet till åklagarmyndigheten. Av 43 inlämnade fall har endast ett fall lett till fällande dom. Detta måste ge upphov till frågor: Vad kan detta bero på? Beror det på att Kustbevakningen lämnat fall till åtal utan starka bevis? Utnyttjar man Kustbevakningen som vittne? Miljöpartiets bedömning är att åklagarmyndigheten inte klarar att använda miljölagarna fullt ut, vilket kan bero på dåliga kunskaper och brister i förmågan att ta sig an miljöproblemen. Det är lättare att lägga ner ärendena när det är besvärligt. Det är ingen annan som trycker på att de skall utredas. Enligt miljöskyddslagen skall den som uppsåtligt eller av oaktsamhet medför skada för omgivningen dömas till böter eller fängelse i högst två år. När det gäller oljeutsläppen är det antingen den trafikansvarige för farleden, i detta fall Sjöfartsverket, eller det enskilda fartyget. Det svenska rättssystemet har tydligen stora svårigheter att fälla någon för en uppenbart miljöbrott. Miljöpartiet tycker inte att miljön skall behöva utstå onödig skada på grund av att rättssystemet är gammaldags och inte följer med i utvecklingen mot ett miljövänligare samhälle. Samhället behöver jurister som arbetar med kunnighet och bestämdhet och som därmed statuerar exempel för brott mot miljölagstiftningen i framtiden. Som en markering vill Miljöpartiet överföra 2 miljoner från de 50 miljoner som är avsatta för ekobrott. Dessa 2 miljoner skall gå för utbildning av åklagare i miljörätt. Man har faktiskt börjat på Polishögskolan att utbilda miljöpoliser där också åklagare får plats. Det är bara att sätta i gång med den utbildningen för redan färdiga åklagare. De nya som utbildas får numera den kunskapen i sin grundutbildning, medan de som redan finns har tydligen brister.

Herr talman! Åklagaren har en central roll inom rättsväsendet när det gäller att bekämpa brottslighet. Till åklagarens uppgifter hör bl.a. att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågor och föra talan om ansvar för brott vid domstol. Justitieutskottet besökte den 15 mars i år riksåklagaren för att inför budgetbehandlingen informera sig om bl.a. åklagarnas arbetssituation och organisation av åklagarverksamheten. Åklagarväsendet har under senare tid varit föremål för ett betydande utredningsarbete. Bl.a. tillsattes 1994 behandlade riksdagen ett regeringsförslag om ett effektivare brottmålsförfarande, som byggde på förslag i Åklagarutredningens betänkande. Riksdagen antog lagändringar som i huvudsak trädde i kraft den 1 april i år och som bl.a. syftar till att renodla åklagarrollen och förenkla åklagarnas ärendehandläggning. Regeringen uppdrog den 22 december 1994 åt riksåklagaren att se över åklagarväsendets organisation som helhet. Målet skall vara att det skapas en organisation som på bästa sätt kan anpassa verksamheten till vad som behövs på den lokala och regionala nivån. Resultatet av detta skall redovisas senast den 1 Det statsfinansiella läge som vi befinner oss i idag ställer stora krav på besparingar på alla områden inom den offentliga sektorn. Åklagarväsendets ekonomiska situation är dock mycket ansträngd. Då riksåklagaren under det kommande budgetåret skall göra en omfattande översyn av åklagarorganisationen och förändra vissa delar av åklagarutbildningen anser utskottet, i likhet med regeringen, att riksåklagaren inte bör åläggas något besparingskrav. Dock kräver det statsfinansiella läget när det gäller åklagarväsendet i övrigt att de rationaliseringar och effektiviseringar som anses nödvändiga görs. Det är samtidigt angeläget att påtala vikten av att det sker en intensifiering och fortsatt satsning på ekobrottslighet, att bekämpningen av miljöbrottslighet måste utvecklas och att det är nödvändigt att våldsbrott och narkotikabrott även i fortsättningen prioriteras. Medel kommer också att tillföras för detta ändamål. från Miljöpartiet föreslås en ökning av anslaget till åklagarmyndigheterna med 2 miljoner kronor för att användas exempelvis till personalförstärkningar och utbildning när det gäller miljöbrott. Herr talman! De aspiranter som antas till åklagarutbildningen har alla för att kunna få juris kandidatexamen deltagit i utbildning i bl.a. miljörätt. Härutöver behandlas miljöbrottslighet under ett eget avsnitt i åklagarkurs 1 i åklagarväsendets aspirantutbildning. Miljöbrottslighet har inte sällan ett samband med ekonomisk brottslighet. Det är, som jag sade tidigare, viktigt att bekämpningen av miljöbrott utvecklas. För att förbättra åklagarväsendets möjligheter att bekämpa ekonomisk brottslighet har budgetramen förstärkts för bl.a. anställning av 30 ekoåklagare. Utskottet är inte berett att förorda ytterligare medel till åklagarmyndigheterna. Vi förutsätter att åklagarväsendet gör de prioriteringar som måste göras och avsätter lämpliga resurser för utbildning och utredning av miljöbrottslighet. Med detta vill jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 18 och avslag på Miljöpartiets reservation.

Herr talman! Helena Frisk sade att inga ytterligare pengar kan ges till åklagarmyndigheterna för just miljörätt. Men det gäller ju inte ytterligare pengar. Det är precis som till Domstolsverket, där jag också yrkade 2 miljoner. Det är ju en omfördelning av de 50 miljoner som har gått till ekobrottsligheten. Men för att markera att även miljöbrott är en typ av ekobrott vill jag skilja ut pengar ur den potten och rikta dem, för att det skall bli tydligt. Helena Frisk säger också att de som antas till juristutbildningen redan har utbildning i miljörätt. Men det finns många åklagare i Sverige som saknar den utbildningen, som inte har fått den. Det är ett litet senare påfund att den skall ingå. Det exempel jag tog om oljeutsläpp i Östersjön talar väl för sig självt. Det har inte räckt med det som har gjorts hittills. Det är därför det behövs en förstärkning.
Herr talman! Som jag tidigare sade i mitt anförande, Kia Andreasson, anser vi att åklagarmyndigheterna själva är kapabla att göra de nödvändiga prioriteringarna och att tillföra lämpliga resurser både till utbildning och när det gäller utredning av miljöbrottslighet.
Herr talman! Det är det som är så uppenbart, Helena Frisk, att de inte är kapabla till detta. Av 43 stycken åtalade är det en som dömts. Jag kan ta fram ytterligare statistik på miljöbrott. Det är samma dystra resultat. De är inte kapabla att göra detta. Den uppfattningen stöder jag på de siffror som visar fällande domar.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till reservation 2 och därmed avslag på hemställans punkt Vi har från moderat sida ytterligare en reservation, som vi naturligtvis står bakom. Men i den gemensamma nit vi har att spara tid nöjer jag mig med att i detta sammanhang yrka bifall till reservation 2. Reservation 2 tar upp frågan om besparingar på rättshjälpskostnaderna. Vi har under en följd av år haft en ständig ökning av kostnaderna för rättshjälpen. Det har vidtagits en del åtgärder för att komma till rätta med den här ökningen. Men vi kan i dag se - och där uppfattar jag att vi inom riksdagen har en gemensam uppfattning - att det krävs ytterligare åtgärder för att bromsa denna utveckling. Från moderat sida menar vi att det faktiskt nu är bråttom. Det finns inte tid att vänta på att Rättshjälpsutredningen skall komma med förslag till besparingar. Dessutom är det vår uppfattning att direktiven behöver utvidgas för att vi skall få tillräckligt underlag för kostnadsminskningen. Vi vill därför påskynda Rättshjälpsutredningen och vi vill också ålägga utredningen en viss breddning. Vi säger i vår reservation, jag kan ta några enstaka exempel, att vi vill att man skall se över den övre inkomstgränsen för rättshjälp. Vi har tidigare fört fram detta. Tiden var då inte riktigt mogen. Men vi menar att är det någonstans det skall tas är det från dem med de högre inkomsterna - jag säger därmed inte höga - och inte som har varit fallet tidigare, att man snarare har naggat i kanten för dem med de lägre inkomsterna. Vi pekar också i vår reservation på att det inte är rimligt att man, bara för att man startar en process i lägsta instans, sedan skall slippa alla ytterligare kostnader när man begär överprövning. Vi menar att man bör se på möjligheterna att ta ut en avgift även i samband med överprövning, så att inte alla kostnader efter tingsrätts eller länsrättsprövning faller på skattebetalarna. Vi är som jag har uppfattat det överens om att besparingar måste göras. Vi moderater vill att besparingarna kommer snabbare och får en större omfattning än vad utskottets majoritet anser.

Herr talman! Sigrid Bolkéus säger att hon har ställt frågan om vad som hände när det gäller förhandlingarna om advokatarvodet. Eftersom Sigrid Bolkéus tydligen har önskat svar från mig hade det varit bra om frågan också hade ställts till mig. Jag vet inte i vilket sammanhang frågan har ställts, men jag har i vart fall inte haft något tillfälle att besvara frågan tidigare. Det är helt riktigt att det fördes förhandlingar, och jag är övertygad om att var nu Sigrid Bolkéus har ställt frågan, har hon säkert fått svaret att dessa förhandlingar i och för sig inte resulterade i överenskommelser. Men den regering i vilken jag ingick fattade beslut om en differentierad taxa som sedan, på grund av tidigare beslut, visade sig kunna rivas upp. Vi nådde alltså inte det resultat som vi hade önskat, men det berodde på att man konstaterade att det sedan tidigare fanns regler som gjorde att vi inte kunde fatta den typ av beslut som vi har gjort. Därför initierade vi den översyn som jag nu med glädje noterar att den nuvarande justitieministern fullföljer. Sedan bara ett enkelt svar på frågan var i all världen de 99 miljonerna skall komma ifrån. På tolv månader är det 66 miljoner. Sigrid Bolkéus bör minnas att det förslag från Jusitiedepartementet, som riksdagen tidigare röstade ned, om en sänkning av den övre inkomstgränsen redan då - det måste ha varit 1992 - innebar nästan samma belopp. Riksdagen fattade då beslut om att i stället kräva in andra besparingsförslag. Jag minns inte siffrorna, men det är inte så stor skillnad mellan det vi nu föreslår, som har en större vidd, och det enstaka förslaget som riksdagen tidigare röstade ned. Snarare är det en fråga om det finns ett intresse av att sänka den övre inkomstgränsen och att göra övriga förändringar.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

Herr talman! Bara en kort kommentar. Det är helt riktigt att en sänkning av den övre inkomstgränsen innebär att det blir en större grupp som inte kan få rättshjälp. Men jag kan gå tillbaka till vad vi har diskuterat i tidigare sammanhang: Vem har det yttersta ansvaret för mig själv? Jo, det är rimligen jag. Det är viktigt att de som saknar eller har mycket låga inkomster skall ha möjlighet att processa oberoende av sin ekonomi. Men övriga människor med något så när normala inkomster kan teckna en hemförsäkring och därmed få ett rättsskydd.

Herr talman! Vi kristdemokrater yrkar bifall till reservation 3, Privatisering av allmänna advokatbyråer, mom. 5. Jag skall fatta mig ganska kort i detta ämne som man kan utveckla rätt mycket. Min grundinställning är att advokatverksamhet till sin natur är sådan att den lämpligen drivs i privat regi och i konkurrens. De allmänna advokatbyråerna har, som jag ser det, inget berättigande över huvud taget. Ju snabbare de kan avvecklas, desto bättre är det. Det skäl som ursprungligen åberopades för att inrätta de allmänna advokatbyråerna var att man skulle få insyn i advokatverksamheten. Men det kan man få ändå, så det är inga som helst problem med det. Det är egentligen bara ett skenargument. Däremot har det uppstått en massa problem, som jag inte närmare skall utveckla här. Men det har nämligen visat sig att de allmänna advokatbyråerna, som skall vara kostnadsledande, är dyrare än de privata. När det gäller den sociala sidan har det egentligen aldrig ifrågasatts att det privata advokatväsendet kan klara den lika bra, för att inte säga bättre. De allmänna advokatbyråerna subventioneras ju på olika sätt. Annars skulle de över huvud taget inte få det att gå ihop i någon form. När det gäller valmöjligheten råder det ingen tvekan om att allmänheten skulle välja den advokat som de anser vara bäst. Kort bara om detta med timtaxa och timredovisning. Detta är ett väldigt bekymmer i hela västvärlden faktiskt. Anledningen är att man av olika skäl har kommit fram till att tidsredovisning är lösningen när det gäller att ersätta advokater, vilket har en tendens att bli oerhört dyrt. Det är klart att om man får betalt för ett kvantum tid oberoende av innehållet i prestationen, så är det inte bra. Det är svårt att finna parametrar för att på ett riktigt bra sätt arvodera dessa tjänster - det är jag den förste att erkänna. Men timtaxeredovisning är det absolut sämsta av alla sätt, det kan jag garantera. Det finns nog anledning att titta på det här på ett annat sätt. Avveckla de statliga advokatbyråerna så snabbt som möjligt! Då kommer man att tjäna en hel del pengar.

Herr talman! Jag tror inte att det regionala är något problem. När detta ursprungligen diskuterades på 70-talet var man inne på ett s.k. Jämtlandssystem, som alltså i privat regi skulle tillgodose de sociala och regionala synpunkterna. Jag tror säkerligen att det går att lösa. Jag tror i stort sett inte att taxenormen är något större problem. Man kan alltid diskutera fram och tillbaka exakt var den skall ligga, men jag tror inte att det är något större fel med den. Vad jag har reagerat mot är just att man får betalt för varje timme helt oberoende av innehållet i arbetet. Det är det som är så oerhört upprörande. Det har också inneburit någon form av demoralisering. Det rör brottmål och allmän rättshjälp, som är ett område som tyvärr är litet sumpartat just nu.

Herr talman! I betänkandet behandlar utskottet proposition 1994/95:58 om uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk m.m. jämte fem motioner som väckts med anledning av propositionen. Jag vill först av allt påpeka att detta har varit ett mycket omfattande arbete för utskottet, då intresset för behandlingen har varit mycket stort bland berörda parter, men också från allmänheten, då propositionens huvudfråga under behandlingen blivit huruvida det även i framtiden finns möjlighet att parallellimportera musik på CD-skiva från länder utanför EU-området. När utskottet på ett tidigt stadium blev införstått med vidden av denna fråga, och det stora intresse som väcktes runt om, anordnades en speciell hearing för att om möjligt reda ut de frågetecken som fanns. Propositionen i sig har kommit till i syfte att göra de lagändringar som behövs för att uppfylla två EG Det ena direktivet handlar om uthyrnings och utlåningsrättigheter till upphovsrättsligt skyddade verk och upphovsrätten närstående rättigheter. Det andra direktivet handlar om samordningen av vissa regler om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellit och kabelsändningar. Regeringen har i propositionen föreslagit att upphovsmännens spridningsrätt skall förstärkas genom en övergång från global till regional konsumtion, s.k. EES-vid. Sett från nationella och upphovsrättsliga utgångspunkter kan utskottet finna starka skäl för förslaget. Om det genomfördes skulle det dock få stora konsekvenser för importen av fonogram, dvs. framför allt CD-musik, till Sverige. Utskottet avstyrker därför i full enighet förslaget om att ge upphovsmännen regional spridningsrätt. Dessutom trycker utskottet extra starkt på, i enlighet med den socialdemokratiska motionen av Anita Persson m.fl., vikten av att Sverige som nation med styrka verkar inom EU för global konsumtion. För Sverige har den globala konsumtionen, dvs. möjligheten att fritt kunna handla med hela vår omvärld utan restriktioner, varit en mycket viktig princip. Den är så viktig att den bör drivas av Sverige inom den europeiska unionen. Det är anledningen till att utskottet särskilt vill ge regeringen detta till känna. I och med att utskottet gör detta ställningstagande går utskottet emot det förslag som regeringen har lagt fram i propositionen. Men utskottet anser att det finns övervägande skäl för detta förfaringssätt, som jag har redogjort för. I praktiken innebär utskottets förslag nämligen att det även framdeles är fullt möjligt att parallellimportera CD-skivor från t.ex. USA. Detta har naturligtvis stor betydelse för konsumenterna men är också ett viktigt beslut för att befrämja ett framtida brett kulturellt utbud. Denna möjlighet har med all säkerhet även betydelse för ett konsumentvänligt pris på just fonogram/CD-skivor. Dessutom ansluter Sverige i och med utskottets förslag till den nordiska linjen. Likartade beslut är fattade i Danmark och Finland. Det är därför som jag med mycket stor tillfredsställelse kan konstatera att utskottet kunde enas i denna mycket svåra uppgift. Utskottet har heller inte sparat någon möda i fråga om att få det heltäckande beslutsunderlag som denna fråga har krävt. Jag vill här åter hänvisa till de uppvaktningar som varit samt den hearing som anordnats på utskottets initiativ.

Med de orden vill jag yrka bifall till hemställan i dess helhet i lagutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Jag vill först gå ifrån ämnet och bara kort uttrycka min sorg och min vrede över de rasistiska attacker som två familjer här i Sverige nyligen har utsatts för, nämligen familjen Labadi och den chilenska familjen Rojas i Täby. Jag vill uppmana alla - regering och riksdagsledamöter - att agera och inte vara tysta. Tystnad är att acceptera det som händer. När det gäller betänkandet anser jag att både kansliet och ledamöterna i utskottet har gjort ett oerhört bra arbete. Från början var dock min åsikt att regeringen aldrig borde ha lagt fram den här propositionen. Man borde i stället ha varit i Bryssel och i Strasbourg och agerat inom EU för att direktivet skulle dras tillbaka eller ändras. Regeringen och hela riksdagen vill bibehålla global konsumtion på det här området, och de flesta EU-länderna har fortfarande inte implementerat detta EU-direktiv i den nationella lagstiftningen. Den tveksamheten inom EU skulle man ha kunnat utnyttja. Min fråga är: Varför har den svenska regeringen alltid sådan brådska att snabbt implementera EU-direktiv? När jag var i Holland fick jag höra ett skämt - för mig är det inget skämt men det är det för dem i Holland - om att svenska jurister tolkar EU-lagar till Sveriges nackdel och att vi är väldigt laglydiga. Skall Sverige vara ett föredöme och på så sätt påverka EU, våga gå före? Det var ju ja-sidans argument för att vi skulle gå med i EU - vi skulle gå med och påverka, inte lägga oss platt. Jag hoppas att regeringen inte kommer att agera så här i framtiden utan våga gå före!